Fru talman! Riksdagen har i dag att behandla stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Jag tror att det i sammanhanget är riktigt att något beröra varför detta bidrag har tillkommit och hur stödet har utvecklats och utformats. På förslag av 1953 års utredning angående stöd åt nykterhetsorganisationer och ungdomsvårdande sammanslutningar aktualiserades frågan om ett speciellt statligt stöd till den ungdomsverksamhet som bedrivs på det lokala planet. Utredningens motiv för ett sådant stöd var det värde för ”sund självfostran som skapande sysselsättning i gruppgemenskap innebär”. Utredningen anförde också ”att varje åtgärd, som är ägnad att öka omfattningen av sund självfostran bör motverka uppkomsten av dåliga vanor hos ungdomen. Sådana åtgärder synes därigenom också innebära ett verksamt medel att förebygga asocialitet av skilda slag, ungdomsfylleri, ligamentalitet, kriminalitet etc.”. Mot bakgrund av dessa principer, och med de förändringar av samhällets nykterhetspolitik som skedde i och med motbokens avskaffande, föreslog utredningen att ett speciellt stöd till gruppverksamhet bland ungdom skulle införas. Riksdagen anslöt sig till utredningens förslag. Denna bidragsform har kommit att benämnas fritidsgruppsbidraget. Fritidsgruppsbidraget har varit föremål för översyn av flera utredningar utan att några större förändringar har vidtagits av bidragskonstruk tionen. Statens ungdomsråd fick 1970 i uppdrag att företa en översyn av frågan om stödet till lokalt bedrivet ungdomsarbete bör ha nuvarande principiella utformning eller om man kan finna nya former som bättre passar för den verksamhet som bedrives. En arbetsgrupp inom ungdomsrådet föreslog att stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet bör vara ett stöd till organisationerna och deras verksamhet som helhet och ej ett stöd till viss del av verksamheten eller till speciella former av verksamhet. Arbetsgruppen ansåg att antalet sammankomster, som de lokala organisationerna genomför, bör vara en god och rättvisande mätare på organisationernas aktivitet. Arbetsgruppen beräknade kostnaderna för det nya bidraget — man kallade detta det lokala aktivitetsstödet — till 21 miljoner kronor för budgetåret 1971/72. Normen för bidraget var satt till 10 kronor per sammankomst. Statens ungdomsråd föreslog att bidraget skulle utgå som ett förslagsanslag och beräknade medelsbehovet till 17,5 miljoner kronor. I propositionen 32 år 1971 anslöt sig statsrådet Odhnoff till principerna i det av statens ungdomsråd framlagda förslaget rörande omläggning av fritidsgruppsstödet till ett allmänt statligt aktivitetsstöd till lokal ungdomsverksamhet. Statsrådet ansåg det emellertid erforderligt att den tekniska utformningen av bidraget ändrades. BI.

Även för innevarande budgetår har riksdagsmajoriteten beslutat att bidraget skall utgå som ett reservationsanslag på 17,5 miljoner kronor. Årets riksdag har dock som bekant fattat beslut om ytterligare medel på tilläggsanslag. Anslaget till idrottsorganisationerna höjdes sålunda med 2,7 miljoner kronor. Om värdet av ungdomsorganisationernas verksamhet råder inga delade meningar. När det gäller att skapa resurser för att aktivera ungdomsorganisationernas lokala verksamhet har det dock rått oenighet. Alltsedan det nuvarande bidragets tillkomst har en debatt förts dels om anslagets storlek och utformning, dels om utfallet av nämnda bidrag. På grund av anslagets utformning som ett reservationsanslag med uppdelning på idrottsorganisationerna och på övriga ungdomsorganisationer har resultatet blivit att idrottsorganisationerna fått betydligt mindre bidrag per sammankomst, 6:22 kronor, vilket skall jämföras med bidraget till övriga ungdomsorganisationer, 9:56 kronor. Idrotten har alltså för budgetåret 1971/72 fått 3:34 kronor mindre per sammankomst. Beloppet skall dock reduceras med bidraget på tilläggsstat, och det betyder att idrottsorganisationerna — om man räknar in tilläggsanslaget — får vidkännas en minskning med 2:84 kronor per sammankomst jämfört med övriga idrottsorganisationer. Detta förhållande har i olika sammanhang påtalats utan att tillräckliga åtgärder vidtagits för att undanröja Denna diskriminering av idrottens arbete är olycklig och skapar inte Torsdagen den arbetsglädje och intresse för ökad ungdomsverksamhet. 29 mars 1973 Regeringen har i proposition till årets riksdag förslagit att anslaget för nästkommande budgetår höjes med sammanlagt 5 miljoner kronor. Trots denna höjning torde bidraget per sammankomst ändå inte komma att uppgå till 10 kronor, som förutskickades i ungdomsrådets förslag. Och trots höjningen undanröjes inte heller skillnaderna mellan idrottsorganisationerna och övriga ungdomsorganisationer. Jag upprepar: Detta är inte tillfredsställande, och förhållandet förbättras inte av att huvudmannaskapet för idrottsanslaget överförs till Riksidrottsförbundet. Med tillstyrkande av motionen 690 har utskottet nu föreslagit en höjning av bidraget till idrottsungdomen med ytterligare 5 miljoner kronor eller den summa som Riksidrottsförbundet ansett behövlig för att återupprätta jämställdheten mellan organisationerna. En annan fråga som har avgörande betydelse är minimiantalet deltagare per sammankomst. Tidigare har detta antal alltid varit satt till fem. I propositionen föreslås en höjning av antalet till tio, alltså en fördubbling. I flera motioner, bl.a. motionerna 673 och 690, hemställdes att ingen ändring skulle ske angående minimiantalet deltagare. Utskottet har funnit att en ändring av minimiantalet till tio deltagare för många ungdomsorganisationer som arbetar med små grupper skulle medföra sådana konsekvenser att deras arbetsmöjligheter starkt försämrades. Utskottet har därför stannat för ett bibehållande av nuvarande regler om fem deltagare per sammankomst. Jag är glad att kunna konstatera att utskottet är helt enigt i den frågan. I andra frågor, t.ex. anslagsfrågan och frågan om huvudmannaskapet för stödet till idrottsorganisationerna, är dock meningarna inom utskottet delade. När det gäller storleken av anslaget till idrottsorganisationerna har utskottets socialdemokratiska ledamöter inte biträtt majoritetens uppfattning att en höjning med 5 miljoner kronor är nödvändig för att så långt som möjligt åter få till stånd jämställdhet organisationerna emellan. Fru talman! Jag har inget större behov av att polemisera mot herr Larsson i Vänersborg i den här frågan. Han har själv motiverat reservanternas ställningstagande och hänvisat till att det från Riksidrottsförbundet har inkommit en skrivelse angående huvudmannaskapet när det gäller anslaget till idrottsorganisationerna. Låt mig bara konstatera att fru Ryding redan har tagit upp den frågan, och jag förmodar att flera talare kommer in på den under den vidare debatten. Jag avstår som sagt från att kommentera och vill i stället, med hänvisning till vad jag här sagt, helt kort sammanfatta utskottsmajoritetens motiv för sitt ställningstagande. Vi har sagt att all ungdomsverksamhet skall värderas lika. För att man skall kunna utvärdera resultat och erfarenheter av utgående stöd skall så få ändringar som möjligt göras i gällande bestämmelser. Utskottet utesluter inte att förändringar måste vidtagas angående huvudmannaskap och normer för bidrag, men vill avvakta pågående utredningar och avvägningar innan förändringar sker. Personligen tror jag att den linje som utskottsmajoriteten här företräder i längden skall visa sig vara den riktiga för alla parter. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag under punkten 2 i betänkande nr 11.

Fru talman! Det är i dag fjärde gången på två år vi diskuterar anslaget till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Debatten har ständigt följt samma mönster: å ena sidan har vi från oppositionshåll gång på gång lagt fram förslag för att stimulera och ge bättre villkor för ungdomsorganisationernas lokala verksamhet, å andra sidan har socialdemokraterna konsekvent motsatt sig våra förslag till ekonomiska förbättringar. Mönstret upprepar sig tyvärr också denna gång. Socialdemokraterna mobiliserar än en gång sina krafter för att förhindra ett rejält ökat stöd till ungdomsarbetet på basplanet. De små ökningar som man i år accepterar räcker inte för att det låga utfallet av sammankomstbidraget skall höjas nämnvärt. Det är naturligtvis beklagligt att socialdemokraterna fortsätter sin envetna kamp mot bättre villkor för en verksamhet som är så oerhört värdefull för samhället. Ingenting kan dölja detta sorgliga faktum. Den omedelbara splittring av förvaltningsansvaret som socialdemokraterna föreslår ger t.ex. inte ett enda öre mer till verksamheten. Desto mer glädjande är det att riksdagens övriga partier är eniga om att genom ett rejält handtag till idrottens ungdomsverksamhet inte bara öka det totala stödet utan också skapa större rättvisa mellan olika former av ungdomsverksamhet. Det finns en rad skäl för att föreslå en sådan förbättring, som i förhållande till propositionen innebär ytterligare 5 miljoner kronor. 1. Vi anser att idrottsrörelsen har förtjänat ett ökat stöd. Man har i stor utsträckning lyckats med att samla de unga i en meningsfylld verksamhet. Mer än 1,5 miljoner ungdomar finns i dag i den verksamheten. 2. Det rör sig om ett stöd till den verkligt breda verksamheten, där alla oberoende av förutsättningar kan delta i gemenskapen, som också ger social fostran och grundläggande hälsoträning — något som på sikt kommer samhället till godo i form av minskade vårdkostnader av olika slag. Det är alltså lönsamt att satsa på ungdomsidrotten. Det är inte fråga om nådegåvor. Idrottsrörelsen är rena sparbössan för samhället. 3. I tider av arbetslöshet och tilltagande rotlöshet bland ungdomen med narkotikaoch alkoholproblem är det en särskilt angelägen uppgift för samhället att satsa på en verksamhet som kan aktivera och hjälpa de yngre till en meningsfull fritid. 4. En ekonomisk satsning kan naturligtvis aldrig ersätta idealitet och offervilja bland de hundratusentals frivilliga ledarna inom ungdomsrörelserna. Men mer pengar till verksamheten stimulerar till nya tag bland redan aktiva ledare och underlättar rekryteringen av nya ledare. Låt mig bara påminna om det ekonomiska värdet av ungdomsledarnas insatser. Man räknar med att om samhället skulle betala den mycket blygsamma ersättningen av 10 kronor per timme för det arbete de lägger ned så skulle det kosta ungefär en halv miljard kronor per år. Detta får man i stort sett gratis. Vi tycker inte att det är rimligt att de som offrar sin fritid på ungdomen också skall dras med ekonomiska bekymmer, som nu ofta blir fallet när man måste betala räkningarna som droppar in. 5. Genom att hålla sammankomstbidraget på en rimlig nivå undviker man att idrottsklubbar av ekonomiska skäl inskränker på breddverksamheten till förmån för den mera elitbetonade idrotten. 6. En likställdhet mellan idrotten och övriga ungdomsorganisationer innebär också att den dubbla eftersläpningen i vissa kommuner försvinner, dvs. i de kommuner där de kommunala bidragen stått och står i relation till de statliga bidragen. 7. Ett ökat anslag ger ökad rättvisa mellan idrottsorganisationerna och de övriga organisationerna. Detta är, fru talman, sju viktiga skäl.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 Vi har kanske olika uppfattningar om värdet av den här verksamheten — eller åtminstone värdet av att satsa ytterligare på den. I en annan reservation föreslås att förvaltningsansvaret skall splittras upp redan från den 1 juli 1973. Vissa organisationer skall Riksidrottsförbundet ha förvaltningsansvaret för, och vissa andra skall skolöverstyrelsen ha förvaltningsansvaret för. I en tredje reservation är innebörden att riksdagen skall avsäga sig rätten att fastställa bidragsnormerna och att Kungl. Maj:t skall överta det ansvaret när det gäller idrottsrörelsen. Vi tycker att det är för tidigt att splittra normerna. Vissa normer skall alltså riksdagen bestämma när det gäller de övriga organisationerna, andra normer skall Kungl. Maj:t fastställa. Vi har nu sagt nej till dessa förslag. Våra skäl är följande: 1. Vi är inte beredda att ge regeringen en fullmakt in blanco att ändra bidragsnormerna; detta bör förbli riksdagens sak att bedöma. 2. Det finns inga alternativa förslag till normer att ta ställning till — i annat fall vore det mycket enkelt. 3. Frågan om bl.a. bidragsnormer skall under året utredas av Riksidrottsförbundet, vilket vi i ett brev har fått reda på. Vi bör avvakta den utredningen, och riksdagen kan nästa år i vanlig ordning ta ställning till de konkreta förslagen. Det föreligger vidare en rad motioner med krav på utredning, bl.a. från socialdemokratiskt håll, som riksdagen skall ta ställning till så småningom. Detta är alltså ytterligare ett skäl för att man skall avvakta. Vår linje är klar. Vi säger: Utredning först, beslut sedan. Den socialdemokratiska linjen tycks nu vara: Gärna utredning men först ett rejält beslut. 4. Det brådskar inte med den här ändringen; tvärtom behövs det mer tid. Riksidrottsstyrelsen säger själv i sitt brev till utskottet, som Gunvor Ryding redan har påpekat, att man av tidsskäl endast kan vidta begränsade förändringar i nuvarande bidragsnormer. Den fjärde socialdemokratiska reservationen går emot propositionen och godkänner fem personer som bidragsgrund för sammankomstbidraget. Vi tycker att det är en vettig reträtt i förhållande till propositionen. Det är också precis vad vi har föreslagit i utskottets majoritetsskrivning, och vi är glada att vi åtminstone på den punkten är eniga. Fru talman! Jag ber ännu en gång att få yrka bifall till utskottets hemställan under punkten 2.

Fru talman! Eftersom egentligen två utskottsrepresentanter skulle tala för utskottet, begärde jag inte ordet förrän båda hade avverkat sina anföranden. Jag vill konstatera att utskottets talesmän med en väldig försiktighet går förbi själva den principiella frågan som vi har i vår reservation, nämligen vem som skall ha förvaltningsansvaret. Man skyller på att man inte har utrett frågan osv. Men det finns ju ändå vissa andra värden, som vi också har understrukit. Vi konstaterar att Riksidrottsförbundet redan nu utför det egentliga arbetet och att skolöverstyrelsen mera är en expeditionsorganisation. Då vill vi ha bort denna fördelning av anslagsuppgifterna, och vi tycker att det är ett enkelt sätt att i detta fall komma ifrån den byråkrati inom förvaltningen som man så ofta anmärker på. När det gäller anslagen har vi klart och tydligt sagt ifrån att det skett en uppräkning med 5 miljoner kronor och att vi är beredda att tillstyrka denna. Jag vill sedan något gå in på det resonemang som herr Olsson i Kil vid olika tillfällen återkommer till när han talar om de frivilliga krafterna inom idrottsrörelsen. Jag vill erinra om att enligt officiella uppgifter har Riksidrottsförbundet ungefär 1,2 miljoner medlemmar och de ideella organisationerna omkring 900 000. Inom hela ungdomsverksamheten förekommer ju en väldig aktivitet, där de frivilliga insatserna är det som bär upp hela verksamheten. Därför tycker jag det är något underligt att man säger, att om man skulle värdera detta skulle samhället så att säga bli skyldigt nära miljarden. Varför inte lägga in litet mera av känsla för de ideella organisationerna, som ändå spelar en väsentlig roll när det gäller fostran av ungdomen, fostran i det organisatoriska arbetet osv.?

Jag delar inte den uppfattningen — det har jag gett till känna tidigare — och jag vill säga till utskottets talesmän: Vilka resurser står inte till förfogande för de idrottsliga organisationerna när det gäller planer, idrottsanläggningar osv. för att utöva denna ungdomsverksamhet! Ställ dessa resurser i förhållande till de resurser som andra ungdomsorganisationer har! Gör man det tror jag att man får helt klart för sig att normerna inte kan vara likartade — utgångspunkterna är inte desamma. Detta framgår också tydligt av de yttranden från en rad organisationer som finns återgivna i propositionen.

Fru talman! Det föreligger ingen motsättning, herr Larsson i Vänersborg, mellan att man inser att stödet åt idrotten är viktigt och att en satsning på frivilliga krafter är viktig inom idrottsrörelsen, där liksom inom de övriga organisationerna måste denna satsning ske. Herr Larsson i Vänersborg gör sig gång på gång skyldig till att skilja på idrotten och, som han uttrycker det, de ideella organisationerna. Vi på vår sida tycker att idrottsorganisationerna också är ideella organisationer — de som har det största antalet yngre människor i sina led. Herr Larsson i Vänersborg säger alldeles riktigt att samhället satsat mycket på att bygga hallar och andra lokaler för idrottslig verksamhet, liksom man satsar på andra samlingslokaler som kan utnyttjas av alla — märk väl: alla — ungdomsorganisationer. Det är då viktigt, om samhället satsar så mycket pengar på detta, att man ser till att man genom ett bra utformat lokalt aktivitetsstöd får en livlig verksamhet i dessa lokaler. Det finns inget annat statligt stöd som går till den lokala ungdomsverksamheten än det lokala aktivitetsstödet, och faktum är att idrotten hittills har fått mindre än övriga organisationer. Eftersom Herbert Larsson i Vänersborg sedan berörde det aktuella brevet från Riksidrottsförbundet vill jag ta upp ett par punkter i det sammanhanget. Jag vet inte hur mycket jag hinner med på resten av mina tre minuter. Det är riktigt att man på Riksidrottsförbundet i det brevet förklarar sig beredd att överta ansvaret, men det sägs också att man befinner sig i tidsnöd när det gäller att utforma nya bidragsregler. Det är det första. För det andra sägs det att man själv skall tillsätta en grupp för att utreda dessa saker inför nästa år, och jag tycker att vi kan vänta på den utredningen. Vidare sägs det i brevet — och det tycker jag är mycket viktigt — att man också vill ha ett likvärdigt stöd till idrottsorganisationerna. Och om nu övertagandet av förvaltningsansvaret är så viktigt att det inte går att vänta med det ett år, herr Larsson, så måste man väl i konsekvensens namn också se till att det andra kravet blir tillgodosett. Det är det vi försöker göra. Sedan vill jag än en gång påpeka att med ert förslag får de lokala klubbarna inte ett öre mer till sin verksamhet, och det lokala aktivitetsstödet avser ju just verksamhet på det lokala planet. Vi har här att göra med en helt färsk produkt från Riksidrottsstyrelsen. Enligt styrelsens handlingar fanns det inte något förslag om att ta över ansvaret från 1973 vid RIS sammanträde, men samma dag som frågan behandlades väcktes förslaget att ta över ansvaret från 1974. Ändringen att besluta ta över från 1973 gjordes alltså under sammanträdets gång. Jag tror att socialdemokraterna i utskottet tyvärr har använt detta som ett halmstrå och för att dölja att man inte ville göra någon ökad satsning på idrottsrörelsen — eller kanske som fikonlöv för att dölja ett väntat nederlag i riksdagen.
Fru talman! Jag har tidigare sagt att jag inte har någon större benägenhet att polemisera mot herr Larsson i Vänersborg, och det har jag fortfarande inte något större behov av. Vi har diskuterat denna fråga ganska ingående i utskottet. Men låt mig ändå upprepa skälen för att vi skall bibehålla huvudmannaskapet där det nu är och att detta tills vidare skall ligga hos skolöverstyrelsen. Jag är inte alls övertygad om att idrotten — om vi nu håller oss till den — när det gäller medelstilldelningen är betjänt av att kopplas loss från övriga ungdomsorganisationer, och detta av flera skäl. Låt mig bara utöver vad Billy Olsson i Kil här anfört nämna en sak. Om det är så att Riksidrottsförbundet med Kungl. Maj:ts tillstånd får ändra på bestämmelserna, hur skall vi då kunna jämföra vad som går ut i stöd till de lokala aktiviteterna inom idrottsrörelsen och vad som går till övriga ungdomsorganisationer? Hur skall riksdagen kunna göra en utvärdering av de utgående anslagen? Riksidrottsförbundet är inne på att ändra gruppstorleken — och jag tvivlar inte på att det finns skäl för det — och vill att bidrag skall kunna utgå till viss tävlingsverksamhet osv. Men jag är litet tveksam i det fallet. Så länge vi har regler som gäller lika för alla organisationer har vi möjligheter att direkt jämföra vad som går till idrotten och vad som går till övriga organisationer. Jag utesluter alls inte att Riksidrottsförbundet kan komma att bli huvudman för stödet. Det har jag sagt tidigare. Det vi kan diskutera är tidpunkten. Och här har Riksidrottsförbundet i sitt brev talat om tidsnöd, vilket gör att jag blir ännu mer betänksam. Jag är övertygad om att Riksidrottsförbundet och alla inom idrottsrörelsen arbetande hellre tar emot ett med 5 miljoner kronor ökat anslag med skolöverstyrelsen som huvudman, än att man avstår från de pengarna mot att redan i år få gå sina egna vägar. Jag tror det är bäst — som Billy Olsson i Kil så riktigt påpekade — att Riksidrottsförbundet får tid att i lugn och ro utreda hithörande frågor och sedan inkomma med förslag om hur man vill ha anslaget fördelat i fortsättningen.
Fru talman! Jag noterar att såväl herr Olsson i Kil som herr Norrby i Gunnarskog starkt markerade att Riksidrottsförbundet behöver ha lugn och ro för att liksom fundera ut hur man skall klara dessa uppgifter. Men vi är ju överens om att normerna inte skall ändras innevarande år. Det är väl därför ingen fara.

Det måste väl ändå innebära att man inom Riksidrottsförbundet inte anser att nuvarande normer är helt till fyllest för den verksamheten.

Jag tycker inte det skulle vara så svårt att förstå att det föreligger skillnader. Jag är inte alls rädd för att herr Norrby i Gunnarskog och herr Olsson i Kil inte även i fortsättningen skall kunna få del av utfallet av verksamheten inom Riksidrottsförbundets område; den kommer väl ändå inte att präglas av sådan anonymitet. Jag utgår ifrån att förbundets redovisning även i fortsättningen kommer att vara helt öppen för insyn. Då har man också möjlighet att bedöma hur utfallet blivit sedan Riksidrottsförbundet självt fått anpassa normerna efter de rent idrottsmässiga förhållandena. Som alla känner till har Riksidrottsförbundet önskemål om bidrag till vissa aktiviteter som nu faller utanför bidragsramarna, bl.a. den s.k. tävlingsidrotten inom ungdomsorganisationerna.
Fru talman! Jag konstaterar att Herbert Larsson fortsätter att göra skillnad mellan idrottsorganisationerna och de ideella organisationerna. Det förklarar till en del oviljan att höja bidragen till idrotten; man ser den kanske inte som en ideell verksamhet. Herr Larsson i Vänersborg säger att vi är överens om att ingen ändring skall ske av bidragsnormerna under det år som kommer. Men det är vi ju inte. I reservationen B 3, som herr Larsson själv skrivit under, sägs det: ”Utskottet anser över huvud taget att Riksidrottsförbundet efter ett övertagande av förvaltningsansvaret på samma sätt som för övrigt idrottsstöd bör få utforma närmare regler för medlens användning, vilka underställs Kungl. Maj:t för fastställelse.” Herbert Larsson får läsa på sin reservation litet bättre. Herbert Larsson säger också att idrotten är väsensskild från all annan ungdomsverksamhet. Om vi tittar på olika ungdomsorganisationers verksamhet, så skall vi finna att även de övriga ungdomsorganisationerna skiljer sig från varandra på många sätt. SSU-klubbens verksamhet skiljer sig mycket från scoutpatrullens och ungdomskörens. Men visst kan man göra generella regler som gäller såväl för idrottsorganisationerna som för de andra ungdomsorganisationerna, t.ex. när det gäller tävlingsidrott, som Herbert Larsson nämnde. Ta KFUM som bedriver en omfattande idrottsverksamhet men som får sina pengar över de övriga ungdomsorganisationernas anslag; KFUM får alltså mer än idrottsorganisationerna för idrottsverksamhet. Skall inte KFUM i så fall få rätt till bidrag för tävlingsidrott om nu normerna skulle ändras? Religiösa ungdomsföreningar har ofta idrottsturneringar. Det är klart att de också i så fall skall ha bidrag för det. Och det differentierade bidrag som vi har diskuterat — det skulle innebära att stora sammankomster ges ett något större bidrag — gäller inte heller bara idrottsklubbar utan sångkörer och en rad andra organisationer. Om man får litet tid på sig att utreda detta tror jag att man kan komma fram till generella regler som har den fördelen att de gäller all ungdomsverksamhet.

Fru talman! Som redan nämnts i debatten förekommer här bl.a. en trepartimotion i fråga om bidraget till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Under den motionen finns två namn från moderata samlingspartiet, Carl Eric Hedins och mitt. Då två av våra medmotionärer, herrar Norrby i Gunnarskog och Olsson i Kil, väl motiverat motionen kan jag fatta mig relativt kort. Först vill även jag framhålla den oerhört stora insats som ungdomsorganisationerna gör. Deras betydelse när det gäller omhändertagandet av vår ungdom i fostrande syfte framstår med särskild skärpa i dessa dagar, då vi har att kämpa mot en stor ungdomsbrottslighet och en kriminalitet så svår och omfattande att vi tvingats tillsätta en särskild brottskommission. Det finns all anledning för oss att känna tacksamhet mot de hundratusentals frivilliga ungdomsledare som här gör en verkligt samhällsnyttig insats. Som motionär är jag tacksam för utskottets välvilliga behandling av vår motion. De däri framförda huvudönskemålen — att söka uppnå jämlikhet och rättvisa mellan idrottsorganisationerna och övriga ungdomsorganisationer, att ingen höjning skall ske i fråga om kravet på minimiantalet deltagare i varje grupp, att ingen ändring av huvudmannaskapet skall ske förrän efter grundlig utredning — har tillgodosetts av utskottet. Detta innebär bl.a. att riksdagen nu föreslås att till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet anvisa 5 miljoner kronor mer än vad Kungl. Maj:t och de socialdemokratiska utskottsledamöterna föreslår. Även om jag tillhör dem som ivrar för sparsamhet, vill jag på det livligaste tillstyrka den här höjningen. Pengarna utgör en god investering, och de möjliggör en större rättvisa mellan organisationerna — idrottens och de övriga. Liksom herrar Norrby i Gunnarskog och Olsson i Kil vill jag varna för att man här söker skapa några motsättningar mellan de olika ungdomsorganisationerna — båda utför ett utomordentligt värdefullt arbete. Det är med glädje som jag konstaterar att samtliga oppositionspartier i utskottet står bakom utskottets hemställan om ett ökat stöd åt ungdomsorganisationerna och en ökad rättvisa dem emellan. Fru talman! Som representant för moderata samlingspartiet och som gammal idrottsoch ungdomsledare ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Den uppräkning av idrottsanslaget som föreslås för nästa budgetår ligger i storleksordningen 11,5 miljoner. Det ökar alltså idrottsbudgeten till omkring 100 miljoner kronor. Stödet för ungdomsorganisationernas centrala verksamhet ökar med 625 000 kronor. Lika mycket ökar bidraget till ungdomsledarutbildningen. Bidraget till lokal ungdomsverksamhet ökar med 5 miljoner kronor. Härav går 4,5 miljoner till idrotten och 0,5 till övrig verksamhet. Detta är glädjande med hänsyn till den fostrande betydelse som både idrotten och annan föreningsverksamhet har. Vi har på senaste tid kunnat konstatera hur även landstings kommunerna mer än tidigare börjat stödja föreningslivet och inte minst idrotten. Som idrottshövdingen Karl Frithiofson uttryckte sig: Det börjar med andra ord gå åt rätt håll. Landstingsförbundets rekommendation om ett visst belopp per capita har antagits av många landsting. I det landsting jag tillhör — i Värmland — antog vi rekommendationen förra året. Sverige ligger långt framme när det gäller det statliga stödet till idrotten. Jag har just fått en sammanställning om stödet till idrotten i de fyra nordiska länderna som bekräftar detta. Anläggningsstödet är i årets statsverksproposition upptaget till 24,2 miljoner kronor, medan organisationsstödet är 57,3 miljoner kronor. Inklusive stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet uppgår det statliga stödet till idrotten i Sverige till, som jag inledningsvis nämnde, ca 100 miljoner kronor. Uppräkningen är väsentligt större än för detta budgetår, då ökningen stannade vid 5 miljoner. Av sammanställningen för de övriga nordiska länderna framgår vidare att norska staten satsar omkring 37 miljoner kronor, medan stödet i Danmark är 33 miljoner kronor. I Finland slutligen är statens satsning 50 miljoner kronor. Den svenska statens stöd till idrotten i form av organisationsoch anläggningsstöd har det väl egentligen aldrig stått någon politisk strid om. Däremot har under det gångna året en intensiv diskussion förts om stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Här har många hävdat att idrotten kommit i strykklass jämfört med annan verksamhet — detta trots att årets anslag till den lokala verksamheten räknats upp med 4,5 miljoner kronor för idrotten och 0,5 mi'joner kronor för övrig verksamhet. Herrar Norrby i Gunnarskog och Olsson i Kil har här talat å idrottens vägnar och uttryckt dess besvikelse. Vi har vid flera tillfällen hört samma argument från samma talare och från samma talarstol. Mot detta vill jag upprepa vad jag tidigare framhållit, nämligen att vi inte bör diskutera det lokala stödet lösryckt ur sitt sammanhang som en form av bidrag till ungdomsorganisationernas verksamhet. Det står väl också klart att bidragets storlek per sammankomst måste bli beroende av de totalt tillgängliga medlen. Summan 10 kronor per sammankomst måste betecknas som ett maximibelopp som bidraget inte får överstiga. Att de totalt tillgängliga medlen inte räckt till 10 kronor per sammankomst sammanhänger givetvis med en ökad aktivitet inom organisationerna men samtidigt med en ökad redovisning av redan befintlig verksamhet. Samtidigt har antalet redovisande lokala föreningar som bekant ökat. Vi kan väl också vara ense om, tycker jag, att det nya bidragssystemet ger organisationerna möjligheter att redovisa en större del av verksamheten än tidigare. Vi har precis samma erfarenhet från våra landstingsoch primärkommuner, nämligen att vi, trots de uppräkningar jag tidigare hänvisat till bl.a. på landstingssidan, aldrig förmår höja bidragen i takt med de ökade krav som uppstått. Det är därför jag tycker att vissa ledamöter här i kammaren tagit till övertoner för att ge intryck av att man inom oppositionen skulle vara besjälad av ett genomgående större idrotts intresse än inom regeringspartiet. Så är naturligtvis inte fallet. Oavsett om vi t.ex. beträffande tilläggsstaten anser oss kunna gå med på 3,7 miljoner kronor eller, som i en motion krävs, 7,7 miljoner kronor eller, som i en annan motion krävs, 10,5 miljoner kronor, är givetvis vårt intresse för idrotten lika grundmurat. Det ena partiet är inte mera idrottsvänligt än det andra, utan här måste det vara fråga om samma överbudspolitik som går igen på så många andra områden. Beträffande formerna för stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet har jag i motionen 1244 begärt en översyn. Jag anser nämligen att en framtida överflyttning av ansvaret till lokala kommunala organ bör bli föremål för prövning. Det gäller då främst tillsyn och kontroll av verksamheten. Som framgår av betänkandet avser utskottet att i ett senare sammanhang behandla just denna motion. Slutligen, fru talman, kan jag inte förstå varför majoriteten i utskottet tar avstånd från tanken att låta Riksidrottsförbundet administrera stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Här har, som herr Larsson i Vänersborg redan varit inne på, RF i skrivelse till utskottet den 3 mars i år förklarat sig berett att överta ansvaret för och förvaltningen av den del av stödet som just går till idrottsrörelsen. Mot detta har varken utbildningsdepartementet eller jordbruksdepartementet rest några invändningar. För mig är det helt obegripligt att företrädare för idrotten nu inte vill vara med om att ge sin egen riksorganisation denna fullmakt. Mest förvånad är jag kanske över herr Norrbys i Gunnarskog inställning, eftersom han ändå sitter som ledamot av styrelsen för ett av de större specialförbund som lyder just under RF.

Så är naturligtvis inte fallet. Den svenska idrottsrörelsen framstår för alla som en folkrörelse av enorm betydelse. Min egen erfarenhet med över 30-årigt engagemang inom idrottsrörelsen säger mig också att idrottsanslagen omfattas med mycket stor välvillighet, oavsett om de behandlas i riksdagen, i landsting eller i primärkommuner. Jag ber till sist, fru talman, att få yrka bifall till de fyra reservationer, vilkas första namn är herr Larsson i Vänersborg.

Fru talman! Herr Olsson i Edane gör det sannerligen lätt för sig! Han säger att det socialdemokratiska förslaget är precis vad budgeten orkar med, och när vi från oppositionens håll kommer med förslag om ökat stöd kallar han det för överbud. Punkt och slut. Med den inställningen, Gunnar Olsson, är det klart att man inte behöver diskutera någonting här i kammaren, utan vad regeringen bestämmer är en gång för alla det bästa för hela folket. Men låt oss ändå reda ut begreppen litet grand! Gunnar Olsson har talat om organisationsstöd och anläggningsstöd. Jag vill ännu en gång påpeka att det bara finns ett statligt bidrag som går till den lokala ungdomsverksamheten, nämligen det lokala aktivitetsstödet. Några andra statliga pengar går inte till denna verksamhet. Idrottens organisationsstöd går till utbildning av ledare, till allmän propaganda för idrott, till forskning och utveckling m.m. Anläggningsstödet, Gunnar Olsson, går bl.a. och till större delen till fritidsbåtstrafiken, till Vänerns seglationsstyrelse, till sjösäkerhetsrådet, till Falsterbo kanal osv., men ingenting går till det lokala aktivitetsstödet. Jag blev verkligen förvånad när Gunnar Olsson till sist med skärpa motsatte sig vårt förslag att ytterligare ett år ha kvar förvaltningsansvaret hos skolöverstyrelsen, eftersom Gunnar Olsson själv har motionerat till årets riksdag om denna sak.

Det tycker jag inte är särskilt hållfast.

Fru talman! Det av herr Olsson i Kil upplästa citatet är ett märkligt dokument som bevis för herr Olssons i Edane inställning till dessa frågor. Mycket på grund av vad herr Olsson i Edane skrev i denna motion och med hänsyn till andra i frågan lämnade motioner har utskottet skjutit på utredningsfrågan angående huvudmannaskap och därmed sammanhängande saker till i höst. Det skulle betyda att vi har att emotse en mycket lätt behandling av herr Olssons i Edane motion. Det verkar som om herr Olsson i Edane inte hör på. Jag har motiverat varför utskottsmajoriteten inte har velat frångå den linje den drivit i denna fråga. Jag känner mycket väl Olssons i Edane tidigare engagemang inom idrottsrörelsen, och jag är beredd att påstå att han är minst lika insatt i dessa frågor som några av oss andra i denna kammare. Han åberopar mitt engagemang i en till RF närstående organisation. Han vill göra en stor fråga av att jag inte biträtt RF:s skrivelse i denna sak. Just genom att jag sitter i den ställning jag gör vill jag kanske inte för dagen flytta över idrottens pengar till RF. Därmed intet ont sagt om RF. Men jag har kanske en liten misstanke mot varför överflyttandet skall ske just nu.
Fru talman! Det är naturligtvis svårt för mig att utläsa vad herr Norrby i Gunnarskog har för misstankar, eftersom han inte givit uttryck för dem. Men jag vidhåller min uppfattning att när en ledamot av Svenska skidförbundet motsätter sig att RF tar över och förvaltar ifrågavarande anslag, förefaller det åtminstone mig att vara fråga om en underlig inställning. Sedan böjer jag mig för RF:s deklaration. I brev förklarar man sig beredd att ta över. Det skulle vara märkligt om man då som tidigare idrottsledare skulle motsätta sig Riksidrottsförbundets erbjudande i detta fall. Jag har motionerat om att man för framtiden bör se till att få ett lokalt kontrolloch översynsorgan, gärna i form av kommunernas fritidsnämnder. Jag vidhåller detta krav.

Fru talman! Den fråga som riksdagen just nu behandlar i kulturutskottets betänkande nr 11 är ingalunda ny i denna kammare. Redan vid införandet av det lokala aktivitetsstödet 1971 framförde vi farhågor för att idrotten kunde komma i ett sämre ekonomiskt läge än övriga organisationer. Våra farhågor har också under den gångna tiden besannats. Idrotten fick mindre pengar än övriga organisationer — ja, utfallet blev t.o.m. lägre än vi från början befarat. Vi som drivit kravet från idrotten har hela tiden gjort det i syfte att uppnå rättvisa och jämställdhet mellan de olika organisationerna. Vi vill slå fast att allt ungdomsarbete är lika värdefullt i vilken form det än bedrivs och bör därför enligt vår mening också betalas lika. Till årets riksdag har representanter för folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet i motionen 690 framfört krav om en höjning av anslaget till idrottsorganisationerna med 5 miljoner kronor utöver vad statsrådet föreslår, vilket enligt gjorda beräkningar skulle ekonomiskt jämställa organisationerna. Glädjande för oss motionärer och för idrottsrörelsen har varit att utskottets majoritet har kunnat enas om denna framställning. Även vänsterpartiet kommunisterna har samma uppfattning om jämställdhet och lika ersättning för all ungdomsverksamhet. Fru Ryding och herr Werner i Tyresö för i sin motion 450 fram samma krav på anslagshöjning, dock med den skillnaden att medlen skulle anvisas i form av ett förslagsanslag. Dessa 5 miljoner kronor som utgör en höjning av anslaget till idrottsorganisationerna är, tror vi, väl använda pengar i ungdomsvårdande syfte. Jag har tidigare i denna kammare framhållit vikten av förebyggande ungdomsverksamhet, och genom att utnyttja de ideella föreningarna i denna verksamhet torde man nå det bästa resultatet. Det är framför allt från kostnadssynpunkt det i särklass billigaste. Att ungdomsbrottsligheten de senaste åren har ökat kan ju avläsas bl.a. genom att kostnaderna för den institutionella eftervården de senaste åren ökat med i runt tal 10 miljoner kronor. I måndags presenterade regeringens kommission för bekämpande av brott sin rapport vilken innebär 1 200 nya polistjänster på tre år, som tillsammans med vissa sociala insatser kostar ca 100 miljoner kronor under denna tid. Dessa åtgärder kan säkert i nuvarande läge vara nödvändiga, men i förhållande till dessa miljoner är det en relativt blygsam summa som utskottet nu föreslår att ge till våra frivilligt arbetande socialarbetare inom idrotten, så att de därmed får möjlighet att ta hand om och ge fler ungdomar en meningsfylld fritidssysselsättning. Genom att ge ökat stöd till den här typen av ungdomsvårdande verksamhet angriper man, tror jag, brottsligheten i rätt ända. Därmed minskar människors oro för ökad otrygghet på gatorna och i tunnelbanorna. Många uppfattar idrotten som en verksamhet vilken mest handlar om elitidrottsmän. Många blir det, både pojkar och flickor, det är sant, och det är också bra, eftersom eliten behövs som stimulator för den stora breddoch motionsidrotten. Men framför allt sporrar den ungdomen att delta i denna verksamhet. De flesta ungdomar slutar kanske med sin idrott i 18—20-årsåldern, en del fortsätter som motionsidrottare och en del blir duktiga idrottsledare eller ungdomsledare. Även om de flesta slutar i tjugoårsåldern har idrotten gjort en stor insats ur samhällssynpunkt. Det är just i den formbara åldern, kanske den ålder mellan 12 och 20 år där det statliga stödet verkar, som det är så viktigt att ge stöd och hjälp till den fritidssysselsättning ungdomarna själva väljer. Det skulle t.o.m. vara önskvärt att gå till ännu lägre åldrar. Låt oss därför värdera och uppskatta alla slag av frivillig ungdomsverksamhet lika och därmed också ersätta den lika. Ökat stöd till sådan verksamhet i framtiden kanske besparar oss nya utgifter som fler polistjänster innebär och, allra viktigast, vi räddar många ungdomar från att komma in på brottets bana. Fru talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Fru talman! När vi i riksdagen och i massmedia diskuterar idrottsstödet och den svenska idrottens ställning har vi en benägenhet att klä oss i säck och aska. Jag har ofta förvånats över bristen på balans i den här debatten. Uttryck som att staten bedrar idrottsrörelsen, ekonomisk ruin, skandalösa förhållanden, idrotten är diskriminerad har varit rätt vanliga framför allt i pressen på senaste tid. Jag är medveten om att idrottsjournalistiken lätt kommer upp i ett högt röstläge, och det har verkligen präglat denna debatt. Det är glädjande att sådana överord, som sannerligen inte gagnar idrotten, inte i särskilt hög grad har kännetecknat kammarens debatt här i dag. Herr Olsson i Edane har, tycker jag, på ett förtjänstfullt sätt rett ut den svenska idrottsrörelsens ställning vid en jämförelse med våra nordiska grannländer. Det var en felaktig uppgift i Dagens Nyheter någon gång på höstkanten att Sverige idrottsligt är den minst gynnade nationen i Norden, som sedan har valsat omkring på olika håll. Pelle Svensson tog upp samma sak i sin uppmärksammade bok för en tid sedan. Men det är fel! Det har herr Olsson i Edane klarlagt här i dag. Jag tycker att det hyfsar debatten, när vi får höra sådana klarlägganden. Hur ofta hör vi inte att Sverige idrottsligt är ett u-land, att vi inte kan konkurrera med de mäktiga öststaterna t.ex. Vi hade nöjet för en tid sedan, i mars månad, att ha besök av en sovjetrysk idrottsdelegation under ledning av sportministern herr Pavlov. Delegationen reste omkring på olika håll i landet, och herr Pavlov sade till tidningen Svensk Idrott att han var mycket imponerad över de svenska idrottsanläggningarna. Det kanske vi inte hade väntat oss att få beröm på den punkten. Men han sade: ”Vi skickar gärna hundra topptränare till er, om vi får tio anläggningar som Fyrishallen.” Han undrade litet spjuveraktigt om inte det kunde vara ett kristligt byte. Den sovjetryska delegationen var imponerad över den svenska idrottens resurser på olika områden. Det tycker jag är ett intressant inlägg i debatten. För några dagar sedan fälldes ett annat yttrande som jag gärna vill återge. Professor Arne Ljungqvist, nyvald ordförande i Friidrottsförbundet, gav ett recept till svensk idrott. Det var såvitt jag förstår hans första framträdande som ordförande i ett av våra största specialförbund. Han sade att man skall ta vara på de pengar man har. ”Tillgängliga medel skall fördelas med hundraprocentig omsorg. Värderingar skall göras nu och när man med känsliga fingerspetsar placerat driftsmedlen så rationellt som möjligt och därigenom upplever fullständig insyn i den egna situationen har man det rätta underlaget för att begära mer anslag.” Jag tycker att detta är ett alldeles utomordentligt inlägg. Det får inte bara bli tal om pengar inom svensk idrott. Det finns så mycket annat som vi har anledning diskutera. Jag erkänner att resursfrågan är viktig. Självfallet är den det, men jag tycker samtidigt att den nyvalde friidrottsordförandens ord är värda att lägga på minnet. Jag skall till dem på oppositionssidan som anser att vi gör för litet för svensk idrott avge den personliga deklarationen att jag i januari i år blev glatt överraskad, när jag i statsverkspropositionen fann att anslagen till idrotten i ett besvärligt budgetläge höjts högst avsevärt. Det är ju ändå så att stödet till idrotten har ökat kraftigt under senare år. Sedan de nya riktlinjerna för idrottspolitiken drogs upp av 1970 års riksdag har den delen av idrottsstödet som hör till jordbruksdepartementet ökat från 43 miljoner kronor 1969 74 enligt årets budgetförslag. En ökning på många miljoner tog vi för en stund sedan här i riksdagen utan någon som helst debatt, därför att hälsan som bekant tiger still. Då var vi alla nöjda. Sedan kan vi desto livligare ägna oss åt att diskutera det avsnitt där vi har anledning känna visst missnöje. Det skulle för balansens skull, mina vänner, inte skada om vi också plockade fram alla de områden där vi gör betydande insatser och där jag, genom uteblivna motioner, kan konstatera att det råder fullständig enighet i riksdagen. Men även det förhållandet att det på skilda områden görs stora insatser för idrotten är värt att notera. Jag blev angenämt överraskad när vi i januari i statsverkspropositionen fick så betydande anslagsökningar som vi faktiskt fick — det hade jag knappast trott. Men, säger någon, idrottsrörelsen fick inte allt som den begärt. Det är sant. Jag tror, mina vänner, att vi som verkar inom idrottsrörelsen aldrig kommer att bli nöjda. Sanningen är ju den att aktiviteten är mycket god, och det skall vi vara glada åt. Vi skall inte vara bekymrade för att aktiviteten ökar i en takt som ingen har kunnat förutse. Ofta när vi talar om ungdomsfrågor och ungdomsproblem är vi bekymrade för motsatsen, dvs. inaktivitet och passivitet. Men om en stor folkrörelse utvecklar en aktivitet som överträffar våra djärvaste förväntningar måste vi känna glädje, även om det kan medföra vissa ekonomiska bekymmer vilket innebär att vi inte helt och fullt kan gå idrottsrörelsen till mötes. Men, mina vänner, vem kan få önskemålen hundraprocentigt tillgodosedda? Jag såg att någon hade sagt litet föraktfullt om höjningen att det egentligen bara gällde nålpengar. Ja, om det var så enkelt att denna dag vore den enda under vårriksdagen, då vi kunde säga att endast det område vi nu diskuterar är försummat. Jag upplever från min bänk i kammaren vecka efter vecka att man ställer anspråk på ökande insatser. Det är ju prioriteringsfrågorna som gör politiken så svår för oss alla. Vad skall vi satsa på? Vi har olika önskemål och vi kan ibland känna att prioriteringarna inte sker på de områden som vi helst vill verka inom. Men jag vill bestrida det ofta upprepade påståendet att svensk idrott skulle vara diskriminerad av politikerna. Det är ett felaktigt påstående. Vad jag bestämt vänder mig mot är att man skall gradera politikernas insatser på det sätt som sker i debatten. Jag vänder mig emot uppfattningen att vpk skulle ha större förståelse för idrotten och dess behov än exempelvis herrar Billy Olsson, Norrby i Gunnarskog och Rydén. Jag tror inte på det. Men det är lika orimligt att påstå att de borgerliga riksdagsmännen skulle vara större idrottsvänner än vi socialdemokrater. Vi har naturligtvis alla oavsett från vilket parti vi kommer samma positiva grundinställning till idrotten. Skillnaden är bara den att regeringspartiet måste agera försiktigare än den mera lättsinniga oppositionen när det gäller stora och tunga utgiftsposter. Jag har undersökt hur det förhåller sig i borgerligt styrda kommuner ute i landet. Med tanke på det vi upplever här i kammaren skulle man kunna tro att era partivänner som styr kommunerna ute i landet skulle satsa hårdare på idrotten än vad socialdemokraterna gör. Jag skulle egentligen önska att jag kunde skicka ut Billy Olsson som ambassadör till borgerligt styrda kommuner ute i landet. Jag tycker att han skall fara ut på en sådan turné. Han skulle gärna inledningsvis kunna gästa Göteborg, för där får han kanske stöd av fru Ryding. Göteborg är som bekant en borgerligt styrd kommun. Åk exempelvis till Göteborg och se på vad man i Göteborgs kommun gör för idrotten! Där är det samma konstellation som här i kammaren, att borgerliga riksdagsmän med vpk-stöd verkligen skulle kunna göra insatser, som går utöver vad man gör i socialdemokratiskt styrda kommuner. Men det gör man inte. Tvärtom. Tänk på uppslaget! Jag önskar er verkligen all möjlig framgång, för det är verkligen ett stort fält som ni har att bearbeta. Jag undrar ibland när jag följer denna debatt, om borgerligt inställda idrottspolitiker helt har avskrivit tanken på att de någon gång skall få uppleva en borgerlig finansminister. Även en sådan skulle, sanna mina ord, tvingas att pruta på i och för sig välmotiverade anslagskrav. Jag är inte verksam bara inom idrotten. Jag har kontakter också på andra håll. Jag upplever ständigt att exempelvis barnoch nykterhetsorganisationer anser att idrotten har favoriserats. Jag får många gånger uppträda till idrottens försvar på möten och tillställningar av olika slag. Har ni aldrig upplevt detta? Har ni aldrig erfarit att den hårda debatten angående idrottsanslaget kan leda till att andra organisationer känner sig bortglömda? Det är ju ändå känt att 13 ideella ungdomsorganisationer uppvaktat partiledarna och vädjat att man inte ensidigt skall syssla med idrottens problem. Men de arbetar i det tysta, och de saknar också mycket av den enorma PR som glädjande nog tillkommer svensk idrott. Jag skall sluta med att säga att jag håller väldigt styvt på idrottens självständighet gentemot statsmakterna. Jag blir ibland uppmanad att i riksdagen ta upp idrottsproblem i form av enkla frågor och interpellationer till statsråd. Jag brukar undvika det därför att den svenska idrottens egna organisationer har myndighetsfunktion. De har förtroendet att leda svensk idrott. Mot den bakgrunden hade jag hoppats på att också politiker från andra håll skulle ha stött tanken på att låta idrotten själv bestämma över utformningen och användningen av det s.k. lokala aktivitetsstödet. På den punkten har ni gjort mig litet besviken. Idrottsutredningen föreslog på sin tid detta. På grund av att frågan var föremål för utredning sköt riksdagen på ställningstagandet 1970. Däremot gav man idrottsrörelsen det stora förtroendet att själv fördela och föreslå användningen av hela det statliga organisationsstödet till idrotten, som för kommande budgetår föreslås uppgå, som ni vet, till över 57 miljoner kronor. Nu har märkligt nog de borgerliga partierna i kulturutskottet, stödda av kommunisterna, ansett att idrotten ännu inte är mogen att inneha detta förtroende. Socialdemokraterna i riksdagens kulturutskott har stött den framställning om att idrotten själv får ha hand om aktivitetsstödet som en enig riksidrottsstyrelse lämnat in. Den socialdemokratiska uppfattningen gladde mig. Naturligtvis är idrottsrörelsen själv bäst lämpad att föreslå hur aktivitetsstödet skall disponeras och användas. Idrottsrörelsen känner — det tycker jag väl att herr Norrby i Gunnarskog borde kunna hålla med mig om — bäst sina egna förhållanden. Idrottsrörelsen är så stor att den är svår att inrymma i för alla organisationer givna regler. Därför bör, tycker jag, idrottsrörelsen så fort som möjligt få friheten att föreslå hur pengarna skall användas i föreningarnas verksamhet och bära det ansvar som detta medför.
Fru talman! Efter herr Lindahls stora svepande idrottsanförande vill jag bara påpeka att vad vi nu diskuterar är det lokala aktivitetsstödet och hur vi skall skapa rättvisa mellan de olika organisationerna just beträffande detta stöd. Det är detta och ingenting annat som vi har på dagordningen just nu. Jag anser att rättvisa här skall skapas, och på denna punkt viker jag inte från uppfattningen att idrottsrörelsen är diskriminerad. Det lokala aktivitetsstödet är det enda vi har att tala om nu och inte många andra stora och viktiga saker. Det trodde jag att herr Lindahl hade fattat efter den långa debatt som förts. Från vårt håll kan jag garantera att det inte finns någon avog inställning mot RF eller att vi inte skulle anse förbundet moget att överta förvaltningsansvaret. Som herr Lindahl själv sade, kan Riksidrottsförbundet mycket väl få ta ansvaret. Jag har inte sagt någonting annat, men vi anser inte att det är lämpligt att redan i år göra detta inte minst med de reservationer som RF har avgivit i sin skrivelse. Vi vill i stället gå på statsrådets skrivning i statsverkspropositionen, och det är väl inte så konstigt. Sedan en sak till. Jag vet inte om att någon har uppkonstruerat någon motsättning mellan idrotten och övriga organisationer. Själv sade jag i mitt första anförande att jag vill bibehålla uppdelningen av anslaget till Nr 56 dessa delar av ungdomsrörelsen därför att de övriga organisationerna Torsdagen den annars skulle ha fått mycket mindre pengar. Då hade det visseligen blivit 29 mars 1973 en rättvisa, men den skulle ha skipats på så sätt att de övriga — — organisationerna hade fått mindre pengar. Det vill inte jag vara med om, Bidrag till Sd k utan då vill jag gå den andra vägen: ge idrottsorganisationerna mer, så att domsorganisatio de får lika mycket som de andra organisationerna. nernas lokala Sedan konstaterar jag att jag under denna långa debatt ännu inte har verksamhet fått reda på vad reservanterna avsåg med ”rapporterad aktivitet”, som aktivitet i samband med varandra som det gäller?
Fru talman! Jag lyssnade med stort intresse till herr Lindahl. Han är som bekant inte vem som helst. Han är Kungl. Maj:ts ombud i riksidrottsstyrelsen. I dag verkade han också vara Kungl. Maj:ts ombud här i kammaren. Åtskilligt av vad han sade kunde man instämma i, men jag måste med hänsyn till hans historieskrivning erinra om att det har varit oppositionen som i många år har fått kämpa för högre anslag till idrotten. Jag minns när vi fick kämpa för att få bort exempelvis nöjesskatten. Vi mötte stort motstånd från majoritetspartiets sida innan vi lyckades med det. Liksom fru Ryding vill jag så erinra om att det vi egentligen skulle tala om här är det lokala aktivitetsstödet. Jag begärde närmast ordet i anledning av uppgiften att riksidrottsstyrelsen enhälligt står bakom socialdemokraternas förslag. Av den får man kanske intrycket att hela den svenska idrottsrörelsen har en enhällig uppfattning i frågan. Det finns då anledning att påminna om en skrivelse som vi alla fått. I den erinrar Stockholms idrottsförbund om att förbundet höll en sammankomst den 2 mars, där 16 av rikets 23 distriktsförbund var representerade. Man diskuterade de här i dag aktuella frågorna. I skrivelsen krävs: att den ursprungliga målsättningen — 10 kr per sammankomst — skall gälla; att nu gällande regler om minst fem deltagare i varje grupp skall gälla.” ”Stockholms Idrottsförbund har vid styrelsesammanträde den 12 mars ytterligare diskuterat” — — — frågan — — — ”varvid berördes bl.a. den administrativa funktionen och anslagets fördelning. Styrelsen för Stockholms Idrottsförbund fann det angeläget att någon sådan förändring av administrationen av Lokalt Aktivitetsstöd icke bör komma ifråga som kan försvåra eller förhindra de ovan angivna att-satserna i resolutionen av den 2 mars. Därmed borde frågan om en överföring av Lokalt Aktivitetsstöds administration — för idrottsorganisationerna — från Skolöverstyrelsen till Riksidrottsförbundet icke aktualiseras förrän likvärdigt bidrag gäller för samtliga organisationer. Vi tror att administrationen av bidraget icke skall sammankopplas med Riksdagens beslut angående storleksordningen av anvisade medel i syfte att uppnå jämlikhet mellan alla organisationer, icke heller att bidraget får anvisas som ett anslag som till sin form utgör en sammanläggning med det s.k. organisationsstödet. Lokalt Aktivitetsstöd bör även i framtiden ha kvar sin karaktär av stimulansbidrag för föreningarna och ha samma utformning för alla organisationer.” Fru talman! Jag anser att kammaren borde påminnas om vad åtskilliga idrottsorganisationer anför på denna punkt. Jag ber också att få erinra om att det här gäller att ge ytterligare 5 miljoner kronor till ungdomsorganisationerna. Än en gång ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Herr Lindahl har här gett sin syn på den här frågan. Han har väl, som herr Schött konstaterat, den positionen att han kan anlägga sådana synpunkter. Jag tror att vi som har suttit i utskottet — åtminstone vi som utgör utskottsmajoriteten — får se litet vidare på denna fråga. Herr Lindahl var inne på det, och han sade att han i vissa sammanhang måste försvara idrotten. Vi har faktiskt också sett det så. Vi talar för vår del om all ungdomsverksamhet, och jag ber ånyo få trycka på att vi vill att den skall värderas lika. Men skiljer vi ut idrotten och ger den de medel som majoriteten inom utskottet anser att den bör ha har vi i fortsättningen ingen möjlighet att göra jämförelser. Det är en av huvudanledningarna till att vi inte nu vill vidta någon ändring. Jag har en känsla av att herr Lindahl och jag arbetar på litet olika nivåer inom idrottsrörelsen. Som herr Olsson i Kil påpekat diskuterar vi nu det lokala aktivitetsstödet. Det går direkt till de små lokala föreningarna. Herr Lindahl talar däremot om organisationsstöd och anläggningsstöd, som inte direkt tränger ned till gräsrötterna. Jag har ännu inte fått klart för mig om herr Lindahl är nöjd med att idrottsorganisationerna får ytterligare 5 miljoner kronor för lokalt aktivitetsstöd eller om huvudanledningen till hans anförande är att han anser att Riksidrottsförbundet skall administrera anslaget. Han kanske vill tala om hur han vill priotera den här frågan. Vill herr Lindahl att Riksidrottsförbundet skall överta ansvaret för det lokala aktivitetsstödet även om det innebär ett bortfall av de 5 miljoner kronor som vi har ställt i utsikt?

Fru talman! Essen Lindahl spelar upp förvåning över att utskottsmajoriteten inte har kunnat acceptera att förvaltningsansvaret överförs till Riksidrottsförbundet. Låt mig därför påminna om att det lokala aktivitetsstödet infördes redan 1971. Riksidrottsstyrelsen, som Essen Lindahl är ledamot av, har haft två år på sig för att lägga fram underbyggda förslag om förvaltningsansvaret. Detta har den inte gjort. Den kunde ha lagt fram förslag i sina petita i höstas eller när propositionen blev offentlig den 11 januari. Det har den inte heller gjort. Först sedan förslaget om det lokala aktivitetsstödet bordlagts i kultur utskottet fick vi ett brev från riksidrottsstyrelsen. Det konkreta förslaget om övertagande från 1973 är alltså en ganska färsk produkt, som inte tar skada av att bli ordentligt utredd. Eller tycker Essen Lindahl att förslaget skulle ta skada av att utredas innan vi fattar beslut om det? Essen Lindahl sade att han höll sitt anförande för balansens skull. Och det var ett skickligt balanserat anförande. Han är alltså ledamot av riksidrottsstyrelsen, som vill att anslaget ökas i enlighet med vad motionärerna och utskottsmajoriteten vill. Men han är också Kungl. Maj:ts representant i riksidrottsstyrelsen. Och eftersom regeringen går emot detta förslag gör Essen Lindahl också det. Essen Lindahl säger att han har många engagemang, och det har han. Han sitter bl.a. i rikspolisstyrelsen. Vi vet att det nu föreligger ett förslag om ett kraftigt utökat antal poliser — jag tror att genomförandet av förslaget kommer att kosta mellan 90 miljoner och 100 miljoner kronor. Den åtgärden vidtas för att vi skall kunna ta vara på de människor som har hamnat fel i det här samhället och för att vi skall kunna skydda oss mot brott. Vårt förslag om en ökning med 5 miljoner kronor för förebyggande verksamhet satsas så att säga i andra ändan av problematiken — det är en satsning på förebyggande verksamhet för att vi så småningom skall behöva färre poliser. Detta är en avvägning som Essen Lindahl också måste göra med sitt samvete. Essen Lindahl vill skicka ut mig som ambassadör i landets kommuner för att tala om idrotten. Det skall jag gärna göra. Men Essen Lindahl är också regeringens ambassadör i Riksidrottsförbundets styrelse.

Fru talman! Herr Olsson i Kil gav mig en lite komplimang för att mitt anförande var välbalanserat. Jag tackar för den komplimangen och vill samtidigt säga att herr Olssons andra anförande också var välbalanserat i motsats till det första. I det fanns nämligen en del klyschor som jag inte tycker hör hemma i en debatt idrottsvänner emellan. Vi kan vara generösa mot varandra. I det första anförandet sade herr Olsson att socialdemokraterna konsekvent hade motsatt sig oppositionens förslag till förbättringar, att socialdemokraterna för en enveten kamp mot bättre villkor för idrottsverksamheten, att vi har olika uppfattningar om värdet av att satsa på idrotten. Sådana där uttryck tycker jag att vi helt enkelt kan avstå ifrån i en debatt som den här. Vill herr Olsson i Kil verkligen åka ut i borgerligt styrda kommuner och tala för ökat stöd till idrotten tycker jag att det vore förnämligt. Jag skall ta ett exempel. Statens bidrag till idrotten kan vi väl säga inte är så stora i förhållande till vad kommunerna ger. Intressant i det här sammanhanget är hur bidragsgivningen är utformad i olika kommuner — det finns uppgifter om det. Jag skall nöja mig med en enda uppgift. Det kan vara lämpligt att vi jämför det socialdemokratiskt styrda Stockholm med det borgerligt styrda Göteborg. De kontanta bidragen exklusive hyresbidrag och bidrag till föreningsägda anläggningar uppgår i Stockholm till 30 kronor per medlem och år. Motsvarande belopp i Göteborg är S kronor. Hyresbidragen i Stockholm är maximerade till 90 procent av faktisk kostnad. I Göteborg har maximigränsen satts till 60 procent eller 15 000 kronor per år. Herr Olsson och fru Ryding kan alltså få som första uppgift att se till, att det blir litet bättre ordning och reda på det här området i Göteborg. Jag är medveten om att det är det lokala aktivitetsstödet vi i dag har anledning att syssla med i första hand, men jag ville också i mitt första inlägg teckna bakgrunden. Debatten går snett, därest vi inte också tar in vad som sker på andra områden. Jag menar att ett överlåtande av förvaltningsansvaret till Riksidrottsförbundet skulle kunna främja detta som vi alla tycks vara så hjärtligt överens om: att det lokala aktivitetsstödet skall förbättras snabbare än vad som har skett. Om vi har den uppfattningen kan man prioritera det lokala aktivitetsstödet. Jag förmodar att det skulle stå RF fritt att vidta sådana åtgärder till gagn för svensk idrott.

Fru talman! I den diskussion vi hade tidigare i dag nämnde jag att en stor del av den ungdomsdebatt vi har haft de senaste åren har rört sig enbart kring aktivitetsstödet. Jag tillhör dem som tycker att det är tvivelaktigt att bara bryta ut ett speciellt stöd och med det som utgångspunkt föra en argumentering som ger sken av att någon typ av organisationer skulle vara särskilt missgynnad. Det har också, framför allt i pressdebatten, gjorts gällande att man har blivit lovad 10 kronor per aktivitetsgrupp, vilket torde grunda sig på en missuppfattning. Det vore olyckligt om man försökte skapa ett motsatsförhållande — och jag tycker det finns tendenser till det — mellan å ena sidan idrotten och å andra sidan ungdomsorganisationerna i övrigt. Oftast är de övriga organisationernas medlemmar också medlemmar i någon idrottsförening, och tvärtom. I motionen 673 har vi sagt att man nu bör vara mogen för att göra en ordentlig översyn av samhällets totala stöd till organisationerna. Man bör då, tycker vi, ta hänsyn till det stöd de får i form av lokaler, personal och tillgång till arkivarbetare, bidrag av landsting, kommuner osv. En sak som jag anser att man bör ta med i det här sammanhanget, när det gäller stödet till olika typer av organisationer, är givetvis att det kan vara svårare att bedriva en verksamhet där man har en ambition att föra ut någon form av budskap. Man bör också ta speciell hänsyn till de organisationer där det är ungdomarna själva som leder ungdomsarbetet. När det gäller aktivitetsstödet har man i debatten här i kammaren hittills i dag enbart ägnat sig åt erfarenheterna av de få år som har gått, och dem kan man självfallet ha vissa synpunkter på. Vi vet att för budgetåret 1971/72 fick idrotten ett stöd på 6:72 per sammankomst, vilket tillsammans utgjorde 14 miljoner kronor. De övriga organisationerna fick 9:56 per sammankomst, vilket gjorde 4,3 miljoner kronor. Enligt de preliminära beräkningar som skolöverstyrelsen nu har försökt göra — och det bör observeras att de är av preliminär natur — kommer idrottsorganisationerna budgetåret 1972/73 att få en sammankomstersättning på ca 6:50, dvs. en minskning med ca 10 öre per sammankomst. För de övriga organisationerna beräknar man preliminärt ca 8:60 per sammankomst. Detta innebär en minskning av en krona per sammankomst för de övriga organisationerna, vilka kommer i ett uppenbart sämre läge än i dag. Tar man också hänsyn till de 5 miljoner kronor som dessutom skall tillföras organisationerna, så finns det mycket som talar för att man kommer att få ett jämlikt förhållande ganska snart. Det är inte helt uteslutet att det kan gå så att idrotten får något mer. Jag tycker att man skall föra den här debatten på ett annat sätt än hittills; dvs. att man skall se efter hur det också kommer att slå i framtiden. Jag är också övertygad om att de övriga organisationerna kommer att vara angelägna om att man får till stånd en översyn av samhällets totala stöd till ungdomsverksamheten. Det har i debatten hittills talats om idrottsorganisationernas aktivitet i fråga om uppvaktningar. Men även de övriga organisationerna har framfört krav till statsråd m.fl. med synpunkter på stödets utveckling. Man får kanske också tänka sig att det lokala aktivitetsstödet så småningom kommer att gå via kommunerna för att därigenom utjämna de olikheter i den lokala bidragsgivningen som nu förekommer beroende på att de kommunala bidragen ofta utgår med samma antal kronor som organisationen har fått i statligt stöd. Jag tror också att detta skulle ligga i linje med den tanke som finns, att det skall vara fråga om ett lokalt aktivitetsstöd. När det gäller höjning av deltagarantalet från 5 per sammankomst till 10, tycker jag att det är riktigt som utskottet säger, att man bör bibehålla kravet på 5 deltagare. Studerar man de enskilda organisationerna, så finner man att inte mindre än 19 har ett medelantal deltagare som understiger 10 per sammankomst, medan 22 organisationer når däröver. De organisationer som har under 10 personer per sammankomst är alltså lika många som de som har därunder. Det är uppenbart att vissa organisationer skulle ha drabbats mycket hårt av en sådan höjning som föreslogs. Den skulle också ha inneburit en uppenbar diskriminering av den lilla gruppen. Jag tycker därför att det är bra att utskottet har skrivit som det har gjort. Enligt mitt sätt att se är de synpunkter som har förts fram i debatten om den fortsatta diskrimineringen av idrotten i framtiden inte så aktuella, om man får den utveckling av aktivitetsstödet som man nu kan tänkas få. Då kommer det att bli ett bättre förhållande, och då skall vi inte behöva ha vad många uppfattar som en diskriminering av den här verksamheten. Herr Lindahl framförde en del kloka synpunkter i sitt anförande, och jag var väl beredd att instämma i ungefär halva hans anförande. Men sedan började han göra litet partipolitik av det hela, och då tar jag nog tillbaka mitt instämmande. Jag tycker nog också att det är en paradox att vi står och diskuterar några få miljoner kronor för förebyggande socialt ungdomsarbete när det plötsligt, utan större utredningar och utan alltför lång tids utredande, går att få fram pengar till mer än 1 000 poliser.

Herr talman! De socialdemokratiska reservanterna i utskottet föreslår att förvaltningsansvaret för det statliga stödet till idrottsrörelsens lokala ungdomsverksamhet skall flyttas över från SÖ till Riksidrottsförbundet. Det är kring detta förslag som en stor del av debatten i kammaren har koncentrerats i dag. Man har försökt att spela ut den socialdemokratiska reservationen mot vad som är skrivet i statsverkspropositionen, och jag har därför behov av att gå in i debatten och anföra några synpunkter på frågan. Tanken att flytta över förvaltningsansvaret till Riksidrottsförbundet är ju inte ny. Idrottsutredningen föreslog i sitt betänkande Idrott för alla att ansvaret för fritidsgruppsbidraget skulle flyttas över just till Riksidrottsförbundet. Vid införandet av det lokala stödet framfördes emellertid inte något sådant förslag från Riksidrottsförbundet. Men som jag påpekade i statsverkspropositionen visar erfarenheterna av stödet till den lokala verksamheten att förhållandena i organisationerna skiftar på ett mycket påtagligt sätt, främst mellan idrott och annan ungdomsverksamhet, och det är främsta anledningen till att anslaget har delats upp på två poster. Skillnaderna har medfört svårigheter att tillämpa samma regelsystem för all ungdomsverksamhet, och jag uttalade också i statsverkspropositionen att jag skulle komma att överväga en samordning av det statliga bidraget till idrottsrörelsens lokala ungdomsverksamhet med övrigt idrottsstöd under nionde huvudtiteln. I statsverkspropositionen redovisades också en del synpunkter på ansvarsfördelningen mellan stat och kommun, och enligt min mening kan inte de här båda aspekterna — alltså samordningen av idrottsstödet och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun — ställas mot varandra. Frågan om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun är en långsiktig fråga som inte kan avgöras med ett mycket kort varsel, och inte heller kan ansvarsfördelningen i den här aktuella frågan lösas helt isolerad från andra likartade frågor. I dagens läge har det inte bedömts vara möjligt att ta upp det här problemet, men jag vill i likhet med herr Olsson i Edane starkt understryka att detta inte får tolkas så att frågan är avgjord för all framtid. Samordningen av idrottsstödet skall därför ses som ett försök till en konstruktiv lösning av problemen kring det statliga stödet till lokal ungdomsverksamhet inom idrotten i det läge som vi i dag befinner oss i. I det planeringsläge som var för handen under höstens budgetarbete, som i den här frågan kom att bli mycket koncentrerat, bedömdes det inte som möjligt att aktualisera en överflyttning av förvaltningsansvaret till Riksidrottsförbundet. Några konkreta förslag på den punkten fördes inte heller fram av skolöverstyrelsen. Arbetsgruppen för det lokala stödet inom skolöverstyrelsen diskuterade frågan men kom aldrig med något förslag. Riksidrottsförbundets skrivelse till kulturutskottet kan därför inte uppfattas som något annat än en konsekvent fortsättning på en utvecklingslinje som drogs upp redan i statsverkspropositionen. När man här gör ett stort nummer av att det inte skulle råda enighet inom idrottsrörelsen och pekar på att Stockholms idrottsförbund har haft en annan mening, så tycker jag det är intressant att se att Stockholms idrottsförbund förde fram sin mening innan riksidrottsstyrelsen fattade beslut i frågan. Skrivelsen från Riksidrottsförbundet till kulturutskottet är daterad den 15 mars, och man hänvisar till ett beslut vid ett sammanträde den 7 mars.

Denna misstro mot idrottsrörelsens möjligheter att själv kunna ta ansvaret för det lokala stödet gör att man måste fråga sig vad syftet är med den stora aktivitet som har utvecklats i denna fråga. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten inte har velat ge idrottsrörelsen förtroendet att utforma stödet till den lokala ungdomsverksamheten på det sätt som en enhällig riksidrottsstyrelse anser bäst gagna verksamheten utan i stället för ner frågan till överbudspolitikens plan. Taktik går före saklighet, kunde herr Zachrisson konstatera redan när han bemötte de borgerliga ledamöterna rörande det centrala stödet.

En av dessa ansvarskännande ledamöter är herr Nisser, som vid behandlingen av tilläggsanslaget för bidrag till idrottens lokala verksamhet djupt beklagade det bittra faktum att den ekonomiska situationen gjorde att man inte kunde gå utöver de 3,7 miljoner som föreslogs i propositionen. Herr Nisser sade då att det snart måste bli sådana tider, ekonomiskt sett, att den svenska idrottsrörelsen verkligen kan få hela det stöd som den så väl är värd. Det är intressant att se och glädjande att kunna konstatera, att dessa goda tider tycks ha kommit redan efter en månad. Jag hoppas att herr Schött inte försummar att för både herr Nisser och andra tala om att den ekonomiska situationen i landet har blivit sådan att staten riskfritt kan ta på sig utgifter, som ligger långt utöver vad regeringen har bedömt vara realistiskt. Erfarenheten har visat att målsättningen att stimulera en bred ungdomsverksamhet måste leda till att olikheter i bidragsformerna uppstår mellan organisationsgrupper som företer skiftande förhållanden. Vissa generella principer måste givetvis iakttas, som t.ex. att statsmakterna på ändamålsenligt sätt kan granska hur resurserna används och vilka resultat insatserna ger i ungdomsverksamheten. Jag vill också understryka att en grundläggande tanke bakom stödet till idrottsrörelsens lokala ungdomsverksamhet är att det skall ge ökade förutsättningar för en verksamhet på bredden som ger barn och ungdom möjligheter till sociala kontakter och stimulerande samvaro. Den tanken har varit vägledande under hela tiden som statligt stöd har utgått, och den bör vara det också i fortsättningen. Det har i denna debatt anförts en del som jag dels vill bemöta, dels i någon mån ta upp till diskussion. Fru Ryding visade stark tillit till statsverkspropositionen när det gäller huvudmannaskapet. Hon sade att man inte skall ändra på statsverkspropositionens intentioner på ett alltför brådstörtat sätt. Vi bedömde det emellertid så att det skulle vara att kräva för mycket av Riksidrottsförbundet, om vi i statsverkspropositionen hade begärt en omläggning från den 1 juli 1973. Men när nu RF självt erbjuder sig att ta på sig förvaltningsansvaret, så finns det ju inte längre några hinder. Till herr Norrby i Gunnarskog vill jag säga att man får väl inte förväxla medelshöjning med ändrat huvudmannaskap. Den ena linjen hade ju inte behövt utesluta den andra. Herr Olsson i Kil är mån om att all ungdomsverksamhet skall värderas lika. Herr Olsson i Edane har redan varit inne på vad den värderingen ger till resultat. Det utgår ungefär 20 miljoner kronor i centralt stöd — stöd till ungdomsledarutbildning och stöd till lokal aktivitet — till ungdoms organisationer utanför idrottsrörelsen. Det är ungefär I miljon ungdomar som omfattas av den verksamheten. För liknande ändamål utgår det 75 miljoner kronor till idrottsrörelsen, som är den största ungdomsorganisationen. Men så förtvivlat mycket större än de övriga ungdomsorganisationerna är den inte; 1,4 miljoner medlemmar har det uppgivits att den räknar. Herr Olsson i Kil gör också ett stort nummer av att någon här i kammaren inte tycks betrakta idrottsrörelsen som en ideell organisation. Det gör jag för min del gärna, men jag vill då ställa frågan: Varför skall man så ensidigt tillgodose en enda av de ideella organisationerna? Visst är den störst, men de övriga omfattar som sagt I miljon medlemmar. Det har sagts att det är små ökningar som föreslås i statsverkspropositionen.

Det är viktigt att påpeka att man inte kan satsa ytterligare 5 miljoner kronor utan att jämföra olika behov. Är det då rimligt att lämna övriga organisationer utanför? Tänker man i sin ystra överbudslek inte på att också övriga organisationer med fördel kunde fått del av de medel man så frikostigt delar ut? För dem som inte behöver ta ansvar för att betala kalaset kan det väl ändå inte vara så svårt att låta välviljan flöda över och låta både nyktra och religiösa, scouter och Unga örnar få del av det goda! Den reflexionen kan man inte undgå att göra både om de borgerliga ledamöterna och om vpk-ledamoten. Ändå styrs alla de pengar som här grips ur luften till anslaget till lokalt aktivitetsstöd med ensidig inriktning på idrottssidan, som redan i propositionen är tillgodosedd med nio tiondelar av den föreslagna ökningen. Herr talman! Jag tror att idrottsrörelsen på ett förtjänstfullt sätt skall motsvara det förtroende vi från socialdemokratiskt håll vill ge den beträffande huvudmannaskapet. Jag kan alltså avslutningsvis konstatera att efter den omfattande debatt som förts om det lokala stödet framstår reservanternas förslag som en konstruktiv lösning på problemet.
Herr talman! Fru Odhnoff talar om att vi skulle hysa misstro mot Riksidrottsförbundet. Låt mig säga att vi som motionärer hade en utomordentligt god kontakt just med Riksidrottsförbundet. Motionen har tillkommit i samarbete med Riksidrottsförbundet. Jag begärde ordet när fru Odhnoff anmärkte på att Riksidrottsförbundets skrivelse var av den 15 mars. Men låt mig då tala om att Stockholms idrottsförbunds skrivelse är av den 19 mars. Av skrivelsen framgår att det inte bara är Stockholms idrottsförbund som står bakom den, utan ytterligare 15 av landets distriktsförbund. Jag tycker därför att vi har en stark opinion bakom oss. Vad vi har litet svårt att förstå är den sista utryckningen från Riksidrottsförbundets sida; det verkar som en ambulansutryckning för att rädda regeringen, och det har vi litet svårt att gilla. Fru Odhnoff hade uppmärksammat att herr Nisser inte hade ansett sig kunna gå med på ett visst anslag. Nej, han var tvungen att avstå från det just för att kunna biträda denna höjning med 5 miljoner kronor. Vi moderater ville koncentrera oss på denna större insats som vi ansåg vara mest betydelsefull. Det tycker jag inte att det skulle vara så svårt att förstå — inte heller herr Nissers uttalande att han hoppades på en sådan ordning när det gäller samhällsekonomin i framtiden att man kunde ge ännu mer till idrotten och övriga ungdomsrörelser. Det är många som delar hans förhoppning att vi snart kommer dithän. Det är sedan intressant att notera att statsrådet Odhnoff så snabbt blivit övertygad om att en annan ordning beträffande förvaltningsansvaret är befogad. Hade statsrådet ingen kontakt med Riksidrottsförbundet innan statsverkspropositionen skrevs?

Herr talman! Jag vill påpeka för fru Odhnoff att det här inte handlar om något misstroende eller någon misstänksamhet mot Riksidrottsförbundet. Det handlar inte heller om brist på förtroende för Riksidrottsförbundet när vi går emot förslaget att i år överföra förvaltningsansvaret till denna organisation. Frågetecknet för mig i sammanhanget är tidsschemat när det gäller statsverkspropositionen och Riksidrottsförbundets skrivelse. Jag kan inte förstå hur det kom sig att man just den 15 mars på sittande sammanträde bedömde det då vara möjligt att formellt överta ansvaret för detta anslag. Sedan säger fru Odhnoff att man inte kan satsa ytterligare 5 miljoner på idrotten — det vore inte rimligt att göra det eftersom man då lämnade de övriga organisationerna utanför. Det tror inte jag att man gör, eftersom idrottsorganisationerna när det gäller bidrag ligger så lågt. Aktiviteten där har bevisats vara större. Men för vpk:s del har vi föreslagit att hela anslaget skall utgå som förslagsanslag. Då lämnar vi ingen organisation utanför, och då blir det verkligen rättvisa. Varför inte tänka på det förslaget i stället, fru Odhnoff?
Herr talman!

Jag har inte förväxlat huvudmannaskapet med höjd medelstilldelning. Jag har bara frågat herr Lindahl vad han tror att RF skulle ha föredragit om man fått välja mellan att få 5 miljoner kronor i anslagshöjning och att redan nu ta hand om huvudmannaskapet. Jag tror att jag har många idrottsvänner med mig när jag säger att vi hellre tar det höjda anslaget och väntar med huvudmannaskapet till dess den frågan är utredd. Låt mig bara säga att vi i debatten i dag visserligen ensidigt har betonat idrottens problem, men idrotten är ju ändå den part som i medelstilldelning legat lägst per sammankomst. Sammankomsten är vad statsrådet Odhnoff, statens ungdomsråd, skolöverstyrelsen och alla andra organisationer har godtagit såsom mätare på aktivitet. Med tanke på detta måste man väl ändå försöka föra dens talan som har fått minst per sammankomst. Jag vill betona att med det förslag utskottet här framlagt om en ytterligare höjning med 5 miljoner kronor kommer vi kanske att jämställa organisationerna i bidragshänseende per sammankomst. Inom SÖ och RF finns uträkningar som ger vid handen att t.ex. anslaget till idrottsorganisationerna kommer att ligga på 8:60—8:65 kronor per sammankomst, medan för övriga organisationer sammankomstbidraget kommer att uppgå till cirka 8:70 kronor. Dessa skillnader är så små att det inte är någonting att tala om. Herr Björk i Gävle sade tidigare att dessa organisationer i bidragshänseende kommer att närma sig varandra. Då kan vi på mera jämställd fot börja utvärdera denna verksamhet.

Herr talman! Först vill jag än en gång säga några ord om förvaltningsansvaret. Precis som Lars Schött påpekade fanns 17 idrottsförbund representerade i Folksamhuset för någon vecka sedan. Där uttalade man att man ville vänta med ett överförande av ansvaret till dess man hade likställdhet mellan idrotten och övriga organisationer. I dag i kammaren har Karl-Eric Norrby, som är kassör i Skidförbundets styrelse, och Lars Schött, som är f. d. ordförande i Simförbundet, gått på samma linje. Det finns alltså, om man skall vara mild i uttrycket, olika synpunkter inom idrottsrörelsen om hur man skall göra. Då tycker vi det är riktigt att vänta och utreda och sedan ta ställning till de konkreta förslagen. Camilla Odhnoff säger att det lokala aktivitetsstödet skall stimulera verksamheten på bredden, vilket är alldeles riktigt. Men i dag har vi nått det läget att vissa föreningar tvingats skära ned sin breddverksamhet, därför att de fått ett alltför lågt utfall av det lokala aktivitetsstödet. De tvingas prioritera och då blir det i regel den mer elitbetonade idrotten som man tar från i första hand, vilket kanske är förståeligt men beklagligt. Camilla Odhnoff framhåller också att det centrala stödet måste värderas lika så att övriga ungdomsorganisationer ges bättre resurser. Nyss föreslog vi från folkpartioch centerpartihåll i riksdagen att det centrala stödet till övriga organisationer skulle ökas, men då sade ni nej. Var finns konsekvensen? Vårt agerande betecknade Camilla Odhnoff som taktik före saklighet. Sedan vänder hon omedelbart upp och ned på verkligheten och säger att vi vill ensidigt tillgodose idrottens lokala verksamhet. Men det är ju inte så. Idrotten har haft 3:34 kronor mindre per sammankomst under 1971/72 och hela tiden fram till i dag har idrotten fått mindre än övriga organisationer. Det är inte saklighet, Camilla Odhnoff, att göra ett sådant felaktigt påstående. Om det är taktik, tycker jag den är alltför grov.
Herr talman! Herr Schött ger en intressant upplysning om hur motioner tillkommer här i riksdagen och jag kan bara tacka för den upplysningen. Beträffande vad olika parter skulle ha känt till om varandras skrivelser är det ju tydligen helt klart att sammanträdet med Stockholms idrottsförbund var den 2 mars. I detta sammanträde deltog också representanter för riksidrottsstyrelsen, som alltså är underrättad om vad som avhandlades där. Riksidrottsstyrelsen hade sedan sitt sammanträde den 7 mars.

Fru Ryding hänvisade till sin stora generositet. Det är naturligtvis riktigt att hon är helt suverän på det området, men hon har ju också en suverän distans till den praktiska verkligheten, där det gäller att ha ansvar för att pengarna också betalas ut. Herr Norrby i Gunnarskog tog upp frågan om huvudmannaskapet. Jag skulle vilja fråga honom, varför man inte skall försöka lösa de akuta problem som vi är ense om finns och som vi upprepade gånger har debatterat i kammaren. Varför inte försöka lösa dem på det sätt som jag är övertygad om är bäst i dag? De motioner om eventuellt överförande av detta anslag till kommunen, eller i varje fall ansvaret för vissa delar, är ännu inte behandlade av utskottet. Innan dessa utredningsyrkanden så småningom har avsatt resultat i form av eventuella utredningar och ännu mer innan de resulterat i eventuella utredningsförslag och så småningom i propositioner till riksdagen, kan en ganska lång tid ha gått. Herr Olsson i Kil pekade på de många prominenta idrottspersonligheter som finns i kammaren. Det är i och för sig glädjande med detta inslag i vår skara, men mellan raderna i hans yttrande kan man uppfatta ett misstroende hos förbunden gentemot Riksidrottsförbundet. Då kommer herr Olsson ut på så djupt vatten att jag inte anser mig ha anledning att följa honom; han får väl försöka reda upp inom idrottsrörelsen var de egentliga förtroendesprickorna finns. Det centrala stödet till ungdomsorganisationerna har redan behandlats i kammaren. Herr Zachrisson har på ett övertygande sätt talat om varför vi i detta läge, med den utredning som arbetar och som beräknas bli klar med sitt arbete under innevarande år, går emot de höjningar som ni har föreslagit.

Herr talman! Statsrådet fru Odhnoff nämnde något om sättet för motionernas tillkomst, precis som om det skulle vara något fel att vi hade kontakt med Riksidrottsförbundet. Dess bättre är det alltjämt så här i landet att det står oppositionen fritt att ta sådana kontakter, och dess bättre är idrottsrörelsen alltjämt opolitisk och lämnar de upplysningar vi behöver vid vårt motionsskrivande. Jag vill uttala den förhoppningen att statsrådet Odhnoff snart får praktisk erfarenhet av motionsarbete. För övrigt tycker jag att statsrådet Odhnoff borde vara tacksam mot kulturutskottet för att utskottet nu föreslår en förstärkning med ytterligare 5 miljoner kronor.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att det är Camilla Odhnoff som är ute på djupt vatten när hon påstår att vi hyser misstro mot idrottsrörelsen. Det har vi aldrig gjort, men vi förbehåller oss rätten att vänta på utredningar innan vi fattar beslut i kammaren. Sedan vill jag bara notera, att Camilla Odhnoff tycker att det är helt rimligt att man innan man förändrar det centrala stödet väntar på en utredning. Men när det gäller en förändring av det lokala stödet behöver man inte vänta på en utredning. Det är en generande brist på konsekvens i vad statsrådet nyss har sagt.
Herr talman! Jag skulle nog vara mera tacksam mot kulturutskottet för de 5 miljonerna, herr Schött, om man också hade gjort sig besvär med att tala om hur medlen skulle tas fram.

Herr talman! I reservationen C till kulturutskottets betänkande nr 11 yrkas att statens ungdomsråd avvecklas. Det innebär självfallet inte att de uppgifter som statens ungdomsråd nu utför är oväsentliga och kan utgå, utan det handlar om hur dessa uppgifter bättre skall utföras. Statens ungdomsråd bildades 1959 som ett kontaktoch samordningsorgan i ungdomsfrågor. Efter en tids ”försöksverksamhet” fastställdes en ny instruktion. Enligt denna skulle rådet ha ett representantskap med en ordförande, utsedd av Kungl. Maj:t, och företrädare för var och en av de riksorganisationer eller samarbetande sådana som fick statsbidrag till ungdomsledarutbildning. Styrelsen skulle bestå av representantskapets ordförande, dennes ersättare och högst sex ledamöter förordnade av Kungl. Maj:t efter förslag av representantskapet. Rådet blev därmed ett organ som gentemot statsmakterna — främst regeringen — företrädde det organiserade ungdomsarbetets intressen och synpunkter. Till följd av denna ställning fungerade rådet också som allmänt remissorgan för ungdomsorganisationerna. 1969 tillsattes en organisationskommitté för att omorganisera statens ungdomsråd. Huvudskälet för detta var att man ville tillägga rådet nya uppgifter, främst kontinuerlig utredningsverksamhet och viss försöksverksamhet. Beslutet att omorganisera statens ungdomsråd innebar att rådets uppgifter och ställning undergick väsentliga förändringar. En viktig del av det nya ungdomsrådets utredande och planerande uppgifter blev att tjänstgöra som samordnande organ på departemental nivå i frågor som rör ungdomspolitiken. Genom att det nya ungdomsrådet fick förändrade och vidgade ungdomspolitiska uppgifter förändrades också rådets karaktär. I korthet kan man säga att det nya rådet blev ett instrument för utformningen av de ungdomspolitiska insatserna. Däremot kan statens ungdomsråd i sin nya form inte betraktas som ett representativt organ för ungdomsorganisationerna. Detta medför bl.a. att rådet inte längre kan fungera som ungdomsorganisationernas gemensamma remissinstans. Rådet tillsätts nu i sin helhet av Kungl. Maj:t — utan förslag från representantskapet. Representantskapet finns kvar och består av företrädare — till det antal rådet bestämmer — för de organisationer som erhåller statsbidrag och företrädare för annat organiserat ungdomsarbete. Nu är statens ungdomsråds uppgifter följande: Samråd och kontakt mellan ungdomsorganisationerna och staten — en uppgift som statsrådet Odhnoff anser särskilt viktig. Att vara samordnande organ i ungdomspolitiska frågor på departemental nivå. Att utgöra ett utredningsoch planeringsorgan på ungdomspolitikens område. Statens ungdomsråd karakteriserar sig själv som en rullande ungdomsutredning. Att svara för vissa informationsoch serviceuppgifter. 1972 fick statens ungdomsråd dessutom uppdraget att vara anslagsfördelande myndighet, då det gällde medlen för information om alkoholoch narkotikafrågor, för vilket då anslogs 5 miljoner kronor. Det förefaller att vara en heterogen samling uppgifter. För samråd och kontakt mellan ungdomsorganisationerna och staten kan det väl inte vara rimligt att inrätta en särskild mellanhand. Bättre vore att ungdomsorganisationerna hade ett demokratiskt valt organ för den uppgiften. Samordning på departemental nivå tycker jag kan göras utan att man för det inrättar ett särskilt organ. En rullande utredning, som inte är parlamentariskt sammansatt, kan jag för min del inte finna acceptabel. Beträffande information och service sägs det från ungdomsorganisationer att material från statens ungdomsråd är alltför allmänt hållet och generellt för att kunna användas av de olika ungdomsorganisationerna. Det tyder på att här görs ett onödigt dubbelarbete. Beträffande statens ungdomsråd som anslagsfördelande myndighet så har ju stark kritik riktats mot fördelning av medlen. Rent allmänt måste det vara bättre att låta anslag fördelas av en myndighet, i detta fall t.ex. skolöverstyrelsen. Med en politiskt tillsatt styrelse är risken stor för politisk slagsida vid anslagsfördelningen. Statens ungdomsråds existens och utveckling har inte inneburit det samlande grepp på ungdomsfrågorna som i och för sig är önskvärt. Statens ungdomsråd är enligt reservanternas mening en överflödig byråkratisk mellaninstans, som med fördel kan avvecklas. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen C.
Herr talman! Den idé som fru Mogård här förfäktar är en förflugen tanke, som det egentligen är ganska onödigt att besvära riksdagen med. Ungdomsorganisationerna, inklusive fru Mogårds meningsfränder i Moderata ungdomsförbundet, samarbetar smidigt och konstruktivt i statens ungdomsråd. Detaljer i ungdomsrådets arbete kan naturligtvis diskuteras. Det är självklart med tanke på hur skiftande och rörligt ungdomsarbete är. Men att lägga ned ett så bra samarbetsinstrument vore dumt. Statens ungdomsråd behövs — det tycker den helt övervägande majoriteten av de organisationer som samverkar i ungdomsrådet. Lägg ned denna kampanj, fru Mogård!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
Herr talman! Herr Zachrisson har, som han ofta gör också i utskottet, Torsdagen den gjort auktoritativa uttalanden, i detta fall på ungdomsorganisationernas 29 mars 1973 vägnar. Han säger att samarbetet är smidigt och konstruktivt och att statens ungdomsråd behövs. Därmed är hans argumentering slutförd. Jag kan bara säga att jag har en annan uppfattning. Även om herr Zachrisson råder mig att sluta min kampanj har jag för avsikt att fortsätta den.
Herr talman! Jag talar mot bakgrunden av en ganska mångårig erfarenhet. Jag sitter i en av de arbetsgrupper som finns inom ungdomsrådet, där de politiska ungdomsförbunden är företrädda. Jag kan försäkra att det råder stor enighet i dessa grupper om att ungdomsrådet representerar en mycket bra arbetsform.
Herr talman! Låt mig bara säga att herr Zachrisson, som han också annars ofta gör, i sin andra replik ökar auktoriteten, börjar försäkra att han har rätt och talar om att han har suttit med här och där. Jag blir inte övertygad av den sortens argumentering heller.

Herr talman! Läckö slott på Kållandsö i Västergötland behöver säkerligen ingen närmare presentation. De flesta vet att det är ett magnifikt 1600-talsslott med ett underbart läge i en vacker och storslagen natur vid Vänerns södra strand. Att det fullbordades av en av de märkligaste personerna i vårt lands historia, Magnus Gabriel de la Gardie, är också välbekant. Alla som besett slottet är ense om att det är ett kulturminne av yppersta klass, ett kulturminne som till varje pris måste bevaras och vårdas till glädje för vår egen generation och för kommande generationer. Att Läckö slott är en stolthet för västgötar och västsvenskar är naturligt, men dess betydelse är ingalunda provinsiell. Det är, som Arne Blomkvist i Lidköping uttryckte sig i en riksdagsdebatt i höstas, en riksklenod. För var och en som är det allra minsta intresserad av vårt lands historia är Läckö av största betydelse. Det mäktiga slottet ger en levande bild av den svenska stormaktstiden. Vi har förvisso inte mycket till övers för den samhällsstruktur som 1600-talets praktfulla slottsbyggnader avslöjar, men de vittnar inte bara om den tidens politiska och ekonomiska förhållanden — som självfallet är av intresse att känna oavsett våra värderingar — utan också om hantverkarnas och konstnärernas skicklighet. Men slottet är inte bara ett verk av den mäktige slottsherren och de hantverkare och konstnärer som under åratal engagerats i detta gigantiska byggnadsföretag utan också av den västgötska allmogen. Läckö slott har stått obebott och outnyttjat i århundraden. Det har visserligen inte mått så väl av den långa törnrosasömnen, men det har å andra sidan inte blivit utsatt för medveten förstöring eller pietetslösa ingrepp i form av ombyggnader eller tillbyggnader. Det innebär att det är en äkta 1600-talsmiljö som besökaren nu kan möta. Men dess inredning — möbler, konstföremål och målningar — har skingrats eller förstörts. Slottet har på senare tid på ett förtjänstfullt sätt restaurerats och är nu platsen för välbesökta och uppskattade sommarutställningar. Det innebär att det årligen besöks av tusentals människor från när och fjärran. Men det finns en allvarlig brist, nämligen att så litet av den ursprungliga interiören finns kvar. En del av möblerna och konstverken har försvunnit medan andra finns placerade i andra statliga institutioner, en del till glädje för ett fåtal människor och en del mer eller mindre permanent undanskuffade och till föga glädje för någon. Det frågan nu gäller är närmast takmålningen i Kungsalsförmaket samt Kungseller riddarsalens bataljmålningar och generalsporträtt. Det är en del av dessa målningar som bör återföras till Läckö. Denna fråga är inte i första hand en principfråga om konstföremåls ursprung, som det antytts. Vad saken gäller är detta enkla: att söka ge de många besökarna på Läckö en berikande upplevelse av en unik historisk miljö. Skulle denna önskan återföras på någon princip skulle det närmast vara en kulturdemokratisk princip, en önskan att flytta ut värdefulla konstverk från de slutna och exklusiva miljöerna till de många människorna, ut från den i fråga om konst så överprivilegierade huvudstaden till underförsörjda landsortsmiljöer. Det förhåller sig så att koncentrationen till Stockholm knappast är så markant på något område som just beträffande statens konstsamlingar. De statliga museerna finns nästan undantagslöst i Stockholm eller dess närhet. Av en sammanställning som kulturrådet nyligen publicerat — Siffror om kultur — framgår att mindre än 1 procent av statsanslagen till sådan verksamhet för budgetåret 1969/70 avser museer utanför Stockholmsregionen. Om frågan om Läckömålningarna skall ses ur någon principiell synpunkt är det sålunda principen om en rättvisare spridning av statlig kulturverksamhet, en fråga om decentralisering och breddning i socialt avseende. Jag kan inte underlåta att citera vad Birger Andersson i Tidaholm yttrade i första kammaren för snart tio år sedan, även om hans beskrivning inte är helt tillämplig när det gäller min motion med dess mer begränsade syftemål. Han påtalade att målningarna var så placerade att allmänheten nu inte hade möjlighet att se dem och fortsatte: ”Enligt vad jag har hört berättas lär den korridor, där flera av målningarna nu hänger på Karlberg, passeras egentligen bara en gång varje år, nämligen då den stora kadettbalen äger rum.

Det förslag som herr Larsson då ställde sig bakom var nämligen ett yrkande om att riksdagen i en skrivelse till Kungl. Maj:t skulle hemställa om en utredning i den här frågan. Är det ledamotskapet i kulturutskottet som kommit herr Larsson att ändra uppfattning, månntro? Det kan också nämnas att herr Blomkvist i andra kammaren framförde synpunkter liknande dem som herr Andersson framförde. Det är just detta som är det centrala:Vem skall få möjlighet att se de förnämliga konstskatter som är i statens ägo? Frågan om Läckö slott har varit föremål för behandling i riksdagen två gånger tidigare, år 1964 och år 1972. Vid båda tillfällena gällde förslagen iståndsättande av delar av slottet samt återförande av en del av inredningen, målningar och konstföremål. Motionerna avslogs visserligen, men betydande minoriteter stödde motionsyrkandena. Jag skall inte nu ta ytterligare tid i anspråk med att redovisa alla de argument som kan anföras. Jag hänvisar till min motion och till de inlägg i kammardebatten som gjorts vid tidigare riksdagar. Anledningen till att jag nu tagit upp frågan är närmast den att det skäl som kulturutskottet framförde, eller antydde, i sitt betänkande förra året föreföll mig helt ohållbart, nämligen att ett bifall skulle få besvärande prejudicerande följder. Man skulle kunna framföra liknande önskemål beträffande andra byggnadsminnen, heter det, Jag har i min motion begränsat mig till vissa målningar som gjorts för Läckös räkning men som senare flyttats till Karlbergs slott. Prejudikatskälet är vad det gäller målningarna ohållbart av två orsaker. Den ena är att Läckö slott och den problematik som gäller i detta avseende torde vara helt unika. Den andra är att om prejudikatskälet skall tas på allvar — och inte fungera som ett svepskäl — borde kulturutskottet självt ha tillämpat det i detta fall. Vissa konstföremål har nämligen tidigare återförts till Läckö. Detta skedde i samband med restaureringar 1929—1930, då målningar återfördes från Gripsholm. Enligt min mening saknar dock varje argumentering utifrån den här linjen relevans, då en riksdag knappast kan binda en kommande riksdag vid ett ställningstagande i en konkret fråga av den typ det här gäller. I det betänkande som nu ligger på riksdagens bord återkommer utskottet till samma synpunkter men går ett steg längre i självutplånande. Riksdagen bör nämligen enligt utskottet inte göra något uttalande i frågor av denna art. Det är, tycker jag, mer än lovligt svagt av utskottet att dra sig undan och vägra att ta ställning i den konkreta frågan. Jag vill nu fråga utskottets talesman vem som skall bestämma i denna och liknande angelägenheter. Skall det vara tjänstemän i byggnadsstyrelsen eller kanske ”konstförståsigpåare” i statens konstnämnd? Hur skall ett folkligt inflytande komma till uttryck i frågor av den här typen? Varför skall riksdagen frånsäga sig rätten att fatta beslut eller ange riktlinjer i sådana frågor? Det gäller ju dispositionsrätten till statens egendom, till allas vår egendom. Det finns till sist ännu en sak som är värd att uppmärksammas. Kulturutskottet kommer i sommar att göra en studieresa till bl.a. Läckö, vilket självfallet alldeles särskilt glädjer oss skaraborgare. Utskottet har emellertid vägrat att bordlägga Läckömotionen till i höst för att kunna studera frågan på ort och ställe. Detta är märkligt. Det vittnar om en osedvanlig nonchalans och en arbetspraxis som måste vara helt unik i det här huset. Först förklarar man att man inte kan behandla en aktualiserad fråga rörande ett kulturminnesmärke och sedan kommer utskottet att företa en resa för att bese det. Och varför denna brådska? Har man möjligen fått för sig i kulturutskottet att riksdagen skulle ha för litet att göra nu i vår och därför till varje pris vill klara av den här motionen redan nu? Motionen är ju på intet sätt knuten till statsverkspropositionen. Jag kan inte finna några rimliga skäl till denna vägran att bordlägga motionen — utom möjligen rädslan för att intrycken av Läckö i fager försommargrönska skall vara så betagande, att kulturutskottet skulle börja leva upp till sitt namn och ta sådana här frågor på allvar. Men upplevelsen av Läckö slott kommer utskottets ledamöter inte ifrån, och även om frågan om ett återförande av vissa målningar till slottet nu faller, så faller frågan framåt. Det är min övertygelse. Besöket på Läckö borgar för det. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som fogats vid utskottets betänkande.

Herr talman! Kulturutskottet tog förra året ställning till en motion med i stort sett samma innehåll som den som nu behandlas, även om årets motion är mera begränsad till sin omfattning. Det är riktigt som anföres i motionen och som även anfördes i förra årets betänkande att Läckö slott har fått en förnämlig upprustning. Likaså är det ostridigt att turister i stor utsträckning söker sig till Läckö. Men detta är ingen nyhet — under många år har Läckö varit ett turistmål, och på grund av kommunikationernas utveckling upplever varje sådan plats som Läckö en betydande ökning av publikfrekvensen. Det är bara glädjande att Läckö har denna dragningskraft. Utskottets resa går inte bara till Skaraborgs län för att utskottets ledamöter skall kunna bese Läckö slott — besöket där utgör en del i resan. Vi är ganska övertygade om att vi kommer att möta ett Läckö slott i sommarfager omgivning.

Det bärande skälet förra året var ju att även om den yttre upprustningen var ganska tillfredsställande — alla tycks vara nöjda med den — förelåg det ändå vissa risker, innan den inre upprustningen var färdig med värmesystem, bevakning osv. Man önskade därför inte tillstyrka framställningen om att målningarna definitivt skulle återföras till Läckö. Det är en sak som herr Richardson helt och hållet förbiser, och jag tycker att den är det centrala i den här frågeställningen. Under utställningsperioden i sommar, när turisterna har möjlighet att bese Läckö slott såväl invändigt som utvändigt, kommer ju de här målningarna att finnas på platsen. De är utlånade för sommaren från Karlberg och kommer att vara förvarade på Läckö med den tillsyn som är erforderlig när det gäller sådana dyrbara konstverk. Herr Richardson borde nog ha talat om att allmänheten får se de här målningarna. Utvecklingen på det här området går ju mot att konsten ingalunda skall vare sig magasineras eller kontinuerligt finnas på bestämda platser, utan flyttas ut till olika områden.

Det är riktigt att utskottet i övrigt inte har gjort någon lång motivering, men vi anser inte att vi kan tillstyrka motionen. På tal om att det skulle brådska med behandlingen av densamma vill jag påpeka att det inte förelåg någon rädsla för att skjuta på den till efter utskottsbesöket.

Med de här orden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill först gratulera kulturutskottets ledning och dem som har handlagt planeringen av sommarens resor till att få komma till Skaraborgs län under den tid då länet är som allra vackrast att se.

Jag tror, herr talman, att jag har alla länsbor bakom mig när jag på länets och dess invånares vägnar hälsar kulturutskottet varmt välkommet till Skaraborgs län. Den fråga som nu står under behandling har jag tillsammans med flera vänner från länsbänken fört fram i olika motioner på 1960-talet och även i början av detta årtionde; senast vid höstriksdagen förra året. Liksom motionären, reservanterna och andra personer som intresserar sig för Läckö slott anser vi väl alla — även de som tidigare har väckt motion i riksdagen — att det är mycket angeläget att så långt som möjligt få fram en godtagbar miljö i en del rum på slottet. Som jag tidigare sagt har jag tillsammans med vänner från länsbänken ansett att det framför allt är den tredje våningen som bör tillföras lösa inventarier såsom möbler, målningar och konstföremål av olika slag. Vi kan självfallet inte glömma den välvilliga inställning som en ganska stor del av riksdagens ledmöter intog vid behandlingen av vår motion i höstas. Inte minst, herr talman, utgången av voteringen då gav oss mycket goda förhoppningar om att vid ett lämpligt tillfälle framgångsrikt kunna återkomma till riksdagen i denna fråga och därvid med en något utvidgad motionsplan. Jag kan tala om att vi i samband med förberedelserna för vårriksdagen även arbetade med en sådan motion. Men vid det tillfället fick vi — och jag antar även andra kolleger på länsbänken — telefonsamtal från turistintendent Vogel-Rödin i Västergötlands turisttrafikförening.

Vogel-Rödin sade att det genom en motion kanske skulle skapas svårigheter vid de fortsatta förhandlingarna mellan föreningen och representanterna för krigsskolan på Karlberg. Man kan självfallet ha delade meningar om Rödins uppfattning i själva sakfrågan — att en motion som sådan skulle ha kunnat leda till att bataljmålningarna hade hängt kvar på Karlbergs slott i sommar. Men med tanke på Rödins oro inför ett misslyckande med sommarens utställning och med tanke på innehållet i militärernas remissvar i anslutning till vår motion i början av 1960-talet, var vi medvetna om att det ändå kanske skulle uppstå vissa svårigheter. Det var därför inte svårt för oss att avstå från att väcka en motion vid årets riksdag. Genom ett löfte till intendent Rödin har vi således kommit fram till att det knappast har varit lämpligt att skapa någon debatt kring denna fråga vid årets riksdag. Men jag vill gärna understryka, herr Richardson, att vi tillsammans skall återkomma med en motion, och då räknar vi med att kunna få riksdagens stöd liksom stöd från Västergötlands turisttrafikförening och från militärerna på krigsskolan på Karlberg. Och jag vill begagna tillfället att rikta ett tack till chefen för krigsskolan och hans medarbetare för att de nu välvilligt har ställt tavlorna till förfogande för utställningen i sommar. Jag kan tillägga att jag ser — liksom herr Richardson tidigare har sagt — Läckö slott som en riksklenod och anser att dess kulturmiljö är en tillgång för hela landet men kanske framför allt för västra Sverige. Frågan om hur slottet skall inordnas i vårt kulturliv och hur dess inre miljö skall utformas i framtiden återkommer vi till senare. Där utgör de nu omdiskuterade bataljmålningarna bara en del i hela frågekomplexet. Herr talman! Mot denna bakgrund vill jag meddela att jag vid en eventuell votering kommer att lägga ner min röst.

Herr talman! Jag ställde ett par frågor till utskottets vice ordförande. Jag frågade: På vilket sätt skall det folkliga inflytandet kunna ta sig uttryck, vilken möjlighet skall vanliga människor i en landsända t.ex. ha att påverka sådana här beslut, om riksdagen helt avvisar tanken att den skall befatta sig med ärenden av denna typ? Jag frågade också varför herr Larsson i Vänersborg bytt åsikt. Han förordade ju tidigare en utredning som var ännu mera omfattande än den jag föreslagit i min motion. Vad sedan gäller utlåningen av målningarna i sommar, så är det självfallet högst glädjande och alldeles utmärkt att den kommer till stånd. Jag har aldrig själv hyst minsta tvivel om att detta skulle genomföras — insinuationer om att löften skulle svikas har jag inte tagit på allvar. Det är ju helt i linje med de strävanden som finns att föra ut kulturprodukter i landet. Men det utgör inte — och detta är grunden för mitt synsätt — något skäl att stanna upp, utan man bör gå vidare och söka få en permanent placering av de målningar som är lämpliga för Läckö. Herr Larsson i Vänersborg säger vidare att utskottet inte bör peka ut något särskilt slott som bör rustas upp. Jag delar inte den uppfattningen. Om kulturutskottet skall fylla sin uppgift får utskottet, menar jag, ta itu med sådana här frågor. Man måste sätta in detta i ett större kulturpoli tiskt perspektiv. Det gäller hela decentraliseringstanken i kulturlivet, och det är ju ändå den verkligt stora frågan, den som exempelvis genomsyrar kulturrådets hela betänkande. Jag tycker alltså att kulturutskottet sviker sin uppgift om det tvekar inför att ta upp sådana här frågor. Det man saknar i kulturutskottets behandling av den här motionen är enligt min mening en kulturpolitisk syn, en kulturpolitisk vilja eller vision, för att ta till ett högtidligt ord. Utskottet anser att riksdagen inte bör göra någonting i en sådan här fråga. Detta är, tycker jag, inte riktigt — det är, herr talman, torftigt.
Herr talman! Jag vidhåller uppfattningen att det måste vara svårt för kulturutskottet att i varje särskilt fall i frågor av sådan art som herr Richardson aktualiserat säga att de och de konstverken eller målningarna skall flyttas från ett ställe till ett annat. Vi har ju organ tillsatta för vården av konstnärliga och kulturhistoriska verk, och de verken är såvitt jag vet placerade på många olika ställen. Säkerligen skulle det kunna stiga fram många aspiranter på konstverken och säga, att det och det tillhör oss. Eller tänk på de konstverk av olika slag som vi hemfört från slagfälten ute i Europa! Även i sådana fall skulle det kunna resas krav på att konstverken återbördades till sina rättmätiga ägare. Jag menar alltså att detta är invecklade och svåra problem.

Vad sedan gäller frågan hur vi ute i bygderna skall kunna påverka förhållandena tycker jag att Läckö slott är ett bra exempel på hur man genom olika åtgärder kan aktualisera och genomföra betydande förbättringar. Det är ju en grundlig upprustning som där har skett. De som åstadkommit den är bara att gratulera. Sedan ville herr Richardson att jag skulle svara på frågan varför jag i början på 1960-talet följde Birger Andersson och varför jag nu har ändrat mig. Jag vill svara att orsaken har varit de sakskäl som framkommit under mellantiden. Och ett av de avgörande skälen var att när vi förra gången tog ställning till dessa frågor hade Läckö slott inte en sådan inomhusmiljö med värme och liknande att man kunde överföra konstverken dit för permanent förvaring året runt. Jag tror också att både herr Richardson och jag i vissa sammanhang kan påverkas av de fakta som föreligger, utan att någon därför skall kunna säga att vi frångår våra uppfattningar och ändrar vår ståndpunkt. Slutligen tackar jag på utskottets vägnar för herr Blomkvists välkomnande ord, samtidigt som jag vill meddela att vi hade fått en inbjudan att resa till Dalarna. Resan till Skaraborgs län är däremot ett initiativ som utskottet självt har tagit. Men vi känner oss inte mindre välkomna till Skaraborgs län.